Herr talman! Om en villaägare tar upp ett lån, sparar han naturligtvis när han amorterar det. Men poängen var: Går det att missbruka språket så till den grad att man kan säga att sparbankernas utlåning till fastighetsägare och andrai själva verket är ett mått på det stora sparandet i landet? Precis det blir konsekvensen av det resonemang som ekonomiministern för — ju mer företagen lånar till sina anställda, desto större blir sparandet 1981. Lagstiftningen bygger nämligen på att den skattelättnad man får var ett uttryck för sparandet under det år då man gjorde insättningen. Något annat står inte i lagen, och någon annan förutsättning finns inte. Sedan är jag inte rädd för att diskutera den här frågan med landets löntagare. Jag skall göra det. Men jag undrar om de inte inser att det till slut blir de som kommer att få betala det här kalaset också. Liksom de har fått betala alla andra kalas som Gösta Bohman har bjudit på får de göra det den här gången också.
Herr talman! Jag blir mer och mer bekymrad när jag lyssnar till — förlåt mig nu! — den s.k. ekonomen Kjell-Olof Feldt, som står här och i varje fall indirekt bestrider att amortering av lån skulle vara sparande. Då är det rätt meningslöst att debattera längre, herr talman!

Herr talman! Det är möjligt att Gösta Bohman och jag har haft för många debatter med varandra. Vi låter som de två kontrahenterna i ett äktenskap där man slutat lyssna på varandra. Jag har aldrig sagt att amorteringar inte är sparande. Jag sade motsatsen. Men vad Gösta Bohman försöker påstå är att ju mer folk lånar för att sätta in på ett visst konto, desto större blir sparandet. Hur stort sparandet blir vet vi inte. Det beror på tiden för amorteringsfriheten och i vilken takt lånen betalas av. Det ligger emellertid långt fram i tiden. En del människor kommer antagligen att bli lurade och upptäcka att det är ganska bekymmersamt att så småningom betala tillbaka de här lånen. Vi har en lagstiftning som säger att om du sparar av din lön skall du få en skattepremie. När man säger att det inte spelar någon roll om du lånar alla dessa pengar — du får skattepremien ändå — tycker jag att det inte överensstämmer med en rimlig lagtolkning.
Herr talman! Jag vet naturligtvis inte hur Kjell-Olof Feldt har det hemma i sitt äktenskap. Jag vet bara att hemma hos mig försöker vi lyssna på varandra och förstå varandras motiv. Någon sådan förståelse finns uppenbarligen inte i familjen Feldt, om jag får dra en slutsats av vad Kjell-Olof Feldt sade i början av sitt senaste anförande.

Herr talman! Jag förstår utmärkt väl ekonomiministerns motiv. Det är inte omsorgen om sparandet i det här landet och inte omsorgen om statsbudgeten som väglett honom. Han har i stället velat få en politisk flagga att visa upp och kunna säga: Titta vad löntagarna vill spara i de egna företagen — alltså behöver samhället inte göra någonting annat! Motiven förstår jag. Men vad jag inte begriper är hur man så till den grad kan bli en lagvrängare på gamla dagar, att man inte erkänner att den lag man själv har stiftat hade ett helt annat syfte än vad den används till i dessa sammanhang.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilken hänsyn som tas till en persons ålder vid bedömningen av humanitära skäl vid förpassningsärenden. Enligt av riksdagen antagna riktlinjer för tillståndsprövningen bör enskild invandring av andra än asylfall och nära familjemedlemmar tillåtas endast i undantagsfall. Make, maka och minderåriga barn får tillstånd att vistas här. Detsamma gäller föräldrar eller annan nära släkting under förutsättning att de är väsentligt beroende av den härvarande släktingen. I övrigt kan en person få stanna på humanitära grunder om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida sådana skäl föreligger får avgöras med hänsyn till omständighe terna i det enskilda fallet. Vid prövningen tas bl.a. hänsyn till utlänningens anknytning till Sverige genom här bosatta släktingar, liksom hans situation i det tidigare vistelselandet med avseende på t.ex. bostad och försörjning. Härvid kan även utlänningens ålder och hälsotillstånd beaktas.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag var så upptagen med mitt manus att jag inte reste mig när talmannen kom in i plenisalen. Jag vill tacka statsrådet för svaret. Min fråga har sin bakgrund i att en ålderstigen och till sin hälsa ganska svag syrian inte fått regeringens tillstånd att stanna i Sverige. Bedömningen av hälsotillståndet gör jag efter personligt besök hos mannen. Jag besitter dock ingen medicinsk sakkunskap. Enligt utlänningslagen kan vi i Sverige tillåta människor att stanna här av humanitära skäl. Det är en möjlighet som borde tillämpas när det gäller det fall jag har tagit upp. Jag vill gärna berätta något om detta. Det gäller en snart 80-årig syrian i Motala. Sedan ett och ett halvt år bor han hos sin ende son. Hustrun finns i Västtyskland. Enligt sonen var kontakten makarna emellan mindre god redan under den gemensamma vistelsen där. Nu är kontakten helt bruten. Den gamle mannen röjer en djup önskan att få tillbringa sina dagar hos sonen. Sedvänjan säger att det är hos sonen han har sin tillhörighet. De gifta döttrarna tillhör en annan familj. Till bilden hör att sonen och hans familj har gjort och gör sitt yttersta för att motsvara åldringens önskemål att få en fristad hos dem. Det är enkelt att konstatera att från rent mänskliga synpunkter borde Isa Can få bo där han vill och där han är önskad. Jag frågar mig själv och jag frågar samtidigt statsrådet, om inte humanitära skäl gäller här — när skall de annars tillämpas? Jag är väl medveten om att vi i Sverige tillämpar en särbehandling. T. o. m. ordet diskriminering användes häromdagen i kammaren. Men också i beslutet om tillämpning av särskilda skäl kan det ges utrymme för individuell behandling och individuella hänsyn. Det rör sig i det här fallet om en gammal människa i dåligt hälsotillstånd, vilket just nu förvärras på grund av oron och ovissheten. Han vill inget hellre än att få leva med sina närmaste släktingar. Talar inte all humanitet för att denne gamle, sjuke man bör få sluta sitt liv i kretsen av de sina? Det kan enligt min mening inte få vara så, att lagen skall hindra oss från att låta honom eller någon annan i samma situation stanna. Det måste få handla om människors beslut, alltså om den praktiska tillämpningen. Jag vet att statsrådet inte kan redogöra för handläggningen av just det här fallet, men ytterligare någon kommentar av principiell innebörd borde statsrådet ändå kunna ge. Jag vill inte gärna tro att alla möjligheter som lagen ger har utnyttjats vid bedömningen av humanitära hänsyn i detta fall och liknande. Vilka risker ser statsrådet Karin Andersson i en tillämpning av utlänningslagen med större hänsyn tagen till humanitära skäl?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar är de riktlinjer som riksdagen har antagit för tillståndsprövning av enskild invandring sådana, att andra än asylsökande och nära familjemedlemmar skall tillåtas stanna här endast i undantagsfall och när synnerliga skäl föreligger. Först vill jag påtala en felaktighet. I det här fallet har man inte åberopat de särskilda skäl som regeringen har möjlighet att åberopa när det gäller assyrier/syrianer från Turkiet, eftersom det inte gäller en förpassning till Turkiet utan till Västtyskland. Detta har således inte alls haft med saken att göra, utan det har endast varit personliga, enskilda skäl som har gällt. Det är riktigt att jag i princip är förhindrad att gå in på omständigheterna i detta enskilda fall, men eftersom det ändå här har redogjorts för så många detaljer vill jag säga något. Börje Stensson sade ju själv att den person det här gäller har sin familj — hustru och flera barn, därav några minderåriga — i Västtyskland. Det var bl.a. den omständigheten som låg till grund för regeringens bedömning. Man ansåg det vara viktigt för en person att få vistas tillsammans med sin egen familj. Det är riktigt att denne man har en son i Sverige och att han uppenbarligen vill stanna här. Vidare frågade Börje Stensson vilka risker man tar om man är generösare i sin bedömning av humanitära skäl. Den saken har vi ju haft anledning att begrunda i många olika sammanhang. Det är bl.a. av det skälet som regeringen 1976 fann sig föranlåten att tillgripa den möjlighet som lagen gav, nämligen att åberopa särskilda skäl — vilket kanske inte är så särskilt bra. Det var emellertid vad man ansåg sig nödsakad att göra, just därför att följdinvandringen blev så stor.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de kompletterande synpunkterna. I just det här fallet är det — såvitt jag kan bedöma — så, att denne man känner sin absoluta tillhörighet med sin son, och det lär vara ende sonen. Övriga barn, t.ex. döttrar som har gift sig, tillhör en annan familj enligt sederna i deras kultur. Jag vill dock i detta sammanhang uttrycka förståelse för de stora problem man möter vid handläggningen av ärenden av det slag som vi nu diskuterar. Men just med tanke på att det är människor i mycket utsatta och pressade lägen som berörs är det ytterst angeläget att alla möjliga mänskliga hänsyn kan tas. Som jag sade i mitt första anförande har jag svårt för att tro att man vid bedömningen av detta fall uttömt alla möjligheter när det gäller att ta mänskliga hänsyn.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig hur jag ser på ökningen av tillgrepp i butiker och varuhus. I den officiella statistiken har redovisats ungefärligen samma antal Den officiella statistiken ger endast upplysningar om antalet anmälda butikstillgrepp. Det verkliga antalet butikstillgrepp är naturligtvis betydligt större. Från näringslivets sida har man den uppfattningen att även det verkliga antalet tillgrepp har ökat. I den delen är man dock ännu så länge hänvisad till uppskattningar. Stöldutredningen har bl.a. till uppgift att, i enlighet med riksdagens önskemål , närmare undersöka omfattningen av handelns svinn på grund av butikstillgrepp. Som ett led i detta uppdrag har utredningen i samarbete med handelns utredningsinstitut påbörjat en omfattande undersökning som syftar till att närmare klarlägga hur stor del av handelns totala svinn som kan hänföras till tillgrepp av olika slag. Genom utredningens försorg utförs också attitydundersökningar på området. Redan nu kan man dock konstatera att antalet ligger på en oacceptabelt hög nivå. I direktiven för utredningen har jag understrukit att det skulle vara i hög grad betänkligt om det i vissa kretsar och åldersgrupper sprider sig en föreställning, att butikstillgrepp inte beivras av samhället och därför utgör en mer eller mindre lovlig verksamhet. En sådan utveckling kan nämligen leda till att rättsmoralen uppluckras. Uttalanden i samma riktning har också gjorts av riksdagen, senast i november 1980 . Samtidigt har riksdagen uttalat sig för att det pågående utredningsarbetet avvaktas. I den mån utredningens undersökning visar att stöldsvinnet numera har en sådan omfattning att särskilda insatser behövs bör utredningen enligt sina direktiv också lämna förslag till åtgärder som kan vara ändamålsenliga för att man skall komma till rätta med problemen. I direktiven har jag bl.a. pekat på förslag som tidigare har förts fram från olika håll, såsom att gällande anvisningar om rapporteftergift upphävs, att straffen skärps, att rapporteftergifterna registreras eller att man inför en straffbestämmelse som även täcker tillgrepp som skett av oaktsamhet. Stöldutredningen räknar med att kunna avsluta sitt arbete under 1982. Av det anförda torde framgå att jag ser mycket allvarligt på det samhällsproblem som butikstillgreppen innebär. Så snart resultatet av stöldutredningens arbete föreligger måste ställning tas till frågan vilka ytterligare åtgärder som kan behöva sättas in från samhällets och näringslivets sida.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. I och för sig kan det tyckas ovanligt att ställa en fråga när en utredning håller på att undersöka hur vi skall komma till rätta med det tilltagande svinnet i varuhus och butiker, orsakat av tillgrepp i lokalerna i fråga. Den ökning som har konstaterats vad gäller polisanmälda tillgrepp är emellertid så markant att det måste vara av allmänt intresse att få höra justitieministerns uppfattning, även om förslag från justitiedepartementet självfallet inte kan väntas förrän utredningen framlagt sitt betänkande. Jag är glad över att statsrådet har belyst frågan. Men utvecklingen är mer skrämmande än vad jag tycker framgår av justitieministerns svar. De siffror som finns redovisade för polisanmälda tillgrepp täcker säkert endast en liten del av alla de tillgrepp och stölder som sker. Justitieministern säger att ökningen av polisanmälda brott mellan 1979 och 1980 är ca 5 96. Enligt statistiska centralbyrån är den 13 26, men slutsiffran är lika fullt 33 000 tillgrepp. Vad som har hänt är att riksåklagaren 1979 förklarade sig kunna godta en praxis enligt vilken värdegränsen för åtalseftergift sattes till 50 kr. Det senaste årets siffror skall alltså jämföras med vad som gällde tidigare, då värdegränsen för åtalseftergift var 20 kr. Det innebär alltså att siffrorna för 1980 bygger på tillgrepp som har varit värda minst 50 kronor medan gränsen tidigare var 20 kronor. Dessutom — och det skulle jag önska att statsrådet ville belysa — har benägenheten att polisanmäla säkert minskat. Särskilt i storstäderna är polisens möjligheter att utreda mindre brott begränsade, och affärsinnehavarna anser sig ofta inte ha tid med det administrativa arbete som ligger i att följa upp ärendena. Jag vill därför be statsrådet att mer utförligt ge sin syn på dels konsekvenserna av att värdegränsen för åtalseftergift ändrats från 20 till 50 kronor, dels vilka möjligheter den enskilda affärsinnehavaren i dag har att få tillgrepp utredda av polismyndigheten. Och känner justitieministern dessutom till hur vanligt det är med återfallsbrott, vore det av intresse att få höra det. Skälen till att jag ställer de här kompletterande frågorna är bl.a. att såväl handel som konsumenter i dag lever under kärva ekonomiska förhållanden. Som en följd därav har prismedvetenheten ökat och handelns marginaler blivit knappare. Sveriges Livsmedelshandlareförbund har framhållit att kundstölder och kundsnatterier har utvecklats till ett av handelns allra största problem. Tillgreppsbrotten kan under det här året beräknas kosta handeln mer än 1 miljard per år om ökningen inte bromsas. Det innebär en extra kostnad för en familj med två barn på nu närmare 600 kr. per år — det är ju trots allt konsumenterna som får betala svinnet.
Herr talman! Jag vill ånyo stryka under att jag ser mycket allvarligt på det här problemet. Åtskilliga av de frågor som Ingrid Sundberg här ställde är just sådana frågor som man inte har helt klara begrepp om f. n. och som det just därför är stöldutredningens uppgift att penetrera. Jag hänvisar till den undersökning som utredningen håller på att göra, som såvitt jag förstår kommer att bli den mest omfattande som någonsin har gjorts på det här området. När stöldutredningen är färdig får vi se över de värdegränser som finns. Gränsen 50 kr. för åtalsunderlåtelse grundar sig på en praxis som kommit fram och som riksåklagaren har sagt att han i princip kan godta. Men man har en lägre nivå i en del distrikt. Det här är inte en helt fast gräns, utan den är något flytande och får väl ses som riktmärke. Jag tror att det är nödvändigt att avvakta vad utredningen kommer fram till innan man föreslår ändrade riktlinjer för lagstiftningen eller ändrade anvisningar. Däremot bör man naturligtvis under tiden försöka påverka opinionen genom information och upplysningsverksamhet. Det här är — som så mycket annat — en del i samhällslivet som det inte enbart ankommer på kriminalpolitiken att bemästra. Inställningen påverkas ju av samhällsdebatten över huvud taget, och det måste slås fast att det här är något förkastligt, något som samhället inte kan acceptera.
Herr talman! Jag är speciellt glad att statsrådet tog upp det som han berörde i slutet av sitt senaste inlägg, nämligen behovet av information. Man kan faktiskt också se den här frågan ur mer principiell synpunkt, och jag vågar påstå att höjningen av värdegränsen för åtalseftergift har åstakommit en uppluckring av moralen. Om några strumpor eller ett par sardinburkar glider ner i min ficka, finns det vissligen risk att jag åker fast genom intern butiksbevakning, men jag riskerar i alla händelser inte något åtal. Och man kan kanske uttrycka detta bryskt och säga, att den här förändringen av värdegränsen i det allmänna rättsmedvetandet tenderar att uppfattas som en legalisering av tillgreppen i fråga. Men det här behandlas, som statsrådet sade, av stöldutredningen, och det finns kanske inte mycket mer att säga om det. Jag skulle i alla fall önska att man från justitiedepartementet — även medan utredningen arbetar — gick ut med mer information i den här frågan. Om utredningen skall vara färdig 1982 kan vi inte vänta oss förslag förrän 1983, dvs. i praktiken kommer ingenting att hända förrän 1984, och det är lång tid dit. Inte minst besvärande är situationen för konsumenterna och för affärsinnehavarna, som kan se fram mot tre år till när de här tendenserna kan resultera i en fortsatt ökning i tillgreppsbrotten.
Herr talman! Beträffande informationen tror jag att både Ingrid Sundberg som riksdagsledamot och jag som regeringsledamot har en uppgift, nämligen att i våra anföranden på alla sätt ta upp sådana här frågor . Får jag sedan bara göra en enda erinran gentemot Ingrid Sundberg, nämligen mot hennes påstående att det inte skulle vara risk att bli åtalad om man tar ett par strumpor eller en sardinburk. Jag vill ordentligt slå fast att sådana tillgrepp är straffbara — och sannolikt betecknas som snatteri. Det kan hända att sådana omständigheter föreligger att det på grund av värdet i vissa konkreta fall inte blir åtal, men jag kan inte acceptera påståendet att det inte är någon risk i ett sådant fall att bli åtalad — detta är brott!
Herr talman! Nu är vi inne på hårklyverier. Självfallet är det brott, som justitieministern säger. Men hos den som kanske ett flertal gånger låtit det här paret strumpor glida ner i fickan, utan att någonting har hänt — mer än möjligtvis att man ibland fått en erinran från butikerna, då saken upptäckts — blir den uppfattningen mera allmän, att det hela är av så ringa värde. Justitieministern sade att — och det framgår också av direktiven till stöldutredningen — man gör bedömningarna med hänsyn till hur lättillgängligt godset har varit eller andra sådana omständigheter. Jag tror att med den allmänna övergång som vi nu har till snabbköp, all-livsbutiker osv., dvs. till självbetjäning, så är frågan: Skall man i framtiden ta en sådan hänsyn till det sätt på vilket varorna är exponerade? Skall man inte kunna vänta sig att brott är brott, oberoende av om det gäller kyldiskar eller textilhyllor och oberoende av hur lättillgängliga varorna är?

Herr talman! Johan Olsson har frågat mig om jag är ”beredd att överväga förlängning och uppmjukning av de stränga avbetalningsregler som nu gäller för handeln med personbilar”. Som Johan Olsson framhåller i interpellationen, har bl.a. från bilhandelns organisationer gjorts upprepade framställningar till regeringen om uppmjukade avbetalningsregler. Man har hemställt om att bilkreditförordningen skulle avskaffas eller avbetalningstiden förlängas till 36 månader. Bilkreditförordningen tillkom 1959 och har till syfte att möjliggöra av kreditpolitiska skäl motiverade föreskrifter om betalningsvillkoren vid yrkesmässig försäljning av bilar. Regelsystemet är f. n. föremål för utredning av den år 1980 tillsatta utredningen om översyn av kreditpolitiken och den kreditpolitiska lagstiftningen över huvud. I avvaktan på ifrågavarande utredningsarbete och under beaktande av det behov som i nuvarande samhällsekonomiska läge föreligger att hålla tillbaka den inhemska konsumtionen och begränsa den stora bristen i vår bytesbalans gentemot omvärlden, kan det inte rimligen komma i fråga att vare sig upphäva bilkreditförordningen eller att väsentligen förlänga gällande avbetalningstider. Det bör dessutom beaktas, att under den tid bilkreditförordningen har gällt så har avbetalningstiden aldrig överskridit 24 månader. Under senare år har vid olika tillfällen — såsom fallet är sedan januari 1980 — avbetalningstiden varit begränsad till 18 månader. Det är emellertid uppenbart, att regleringen av avbetalningstiderna lett till att olika metoder kommit till användning i syfte att kringgå lagen. Olika former av långtidsuthyrning, leasing, utgör exempel härpå. Direkt fusk med avbetalningstider har också blivit ett konkurrensmedel för mindre nogräk nade bilhandlare gentemot den reguljära handeln. Sådana icke åsyftade konsekvenser av den nuvarande regleringen av avbetalningstiderna står i strid mot statsmakternas intressen. Mot bakgrunden av de missförhållanden som gjort sig gällande på marknaden kan ifrågasättas, om icke en återgång när det gäller avbetalningstiderna till de före januari 1980 gällande 24 månaderna skulle kunna komma i fråga. En sådan förlängning borde då begränsas till att gälla enbart begagnade bilar och syfta till icke att påverka den totala konsumtionen utan att bidra till mer ordnade förhållanden inom bilhandeln. Detta skulle göra avbetalningsköpen mer konkurrensmässiga gentemot olika former av leasing. Riksskatteverket utreder f. n. leasingfrågan och kommer, som framgår av dagstidningarna, efter kontakt med berörda organisationer att inom kort ta ställning till hur man skall se på vissa former av privatpersoners leasing av bilar från skattemässig synpunkt. De åtgärder som därvid kan komma i fråga kan förväntas påverka intresset för avbetalningsköp. Fram t.o.m. 1979 har företag som är medlemmar i Motorbranschens riksförbund, MRF, kontrollerats genom särskilt avtal. Kommerskollegium har enbart övervakat icke organiserade företag. Från 1980 omfattas all handel av förordningen, eftersom övervakningsavtalet upphört att gälla efter uppsägning av MRF. Då kommerskollegiums resurser för bevakning av avbetalningshandeln är begränsade, torde ett nytt avtal om avbetalningshandeln få betraktas som en förutsättning för en ändring av gällande avbetalningstider. Vid de överläggningar i ärendet som ägt rum med MRF har emellertid branschens företrädare förklarat sig icke f. n. vara beredda att såsom tidigare medverka vid ifrågavarande kontroll. Under sådana förhållanden är jag — och detta är mitt svar på Johan Olssons fråga — f.n. icke beredd förorda en ”förlängning och uppmjukning” av gällande avbetalningsregler för handeln med personbilar.

Herr talman! Jag ber att till ekonomiministern Gösta Bohman få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Svaret på den direkta fråga som jag ställde i interpellationen, om ekonomiministern är villig att uppmjuka bilkreditförordningen och förlänga avbetalningstiden för personbilar, är nej — med tillägget ”f. n.”. I svaret finns dessutom ett antal påminnelser om de problem som avbetalningsreglerna har medverkat till. Den delen av svaret ser jag positivt på, och det finns därför anledning att resonera vidare. Motivet för min önskan i interpellationen om en uppmjukning av reglerna är inte, vilket antyds i svaret, att öka konsumtionen av bilar. Man kan visserligen hävda att när kraven på avbetalningshandeln skärptes för drygt ett år sedan, uppfattades detta inom motorbranschen som negativt, då man ansåg att sten lades på börda. Bilförsäljningen hade nämligen kraftigt försämrats, och det förorsakades framför allt av de ökade drivmedelskost naderna och de höjda bilpriserna och kanske också av en viss oro hos Nr 84 konsumenterna inför en kommande åtstramning i ekonomin. Men jag tror Fredagen den inte att avbetalningsreglerna haft någon stor betydelse när det gällt att 20 februari 1981 påverka volymen av bilkonsumtionen. Det motivet vill jag alltså avföra, och vi kanske inte behöver diskutera den frågan vidare. Det är andra motiv som jag har fört fram som jag tycker är väsentliga. reglerna för han Bilen är en nödvändighetsvara för väldigt många människor. 80 Z6 av — deln med personpersontransporterna sker fortfarande med personbilar. Huvudparten av — pilar dessa transporter är transporter till och från arbetet. Människorna ute på landsbygden och i de mindre orterna, där man är tvingad att pendla till arbetet och åka långa sträckor, är helt beroende av personbilen. De här reglerna för bilköp, som innebär att 40 96 av bilens värde skall betalas kontant och resten på 18 månader, måste betraktas som hårda villkor, i all synnerhet med hänsyn till bilkostnaderna och bilens livslängd. Det vore rimligt att ha ett finansieringssystem som är bättre anpassat till bilen som nödvändighetsvara, framför allt för dem som är beroende av bilen för att komma till sitt arbete. Tyvärr drabbar också dessa avbetalningsregler de betalningssvaga. Detta är helt likgiltigt för dem som har god ekonomi — de köper inte bil på avbetalning, utan de köper den kontant. Det är ett viktigt argument i sammanhanget att just de betalningssvaga människorna, som är beroende av bilen för sitt arbete, drabbas hårdast av reglerna. Jag finner inte att det är motiverat. Inga varor är så strängt reglerade vad gäller avbetalningshandeln som just bilen. Och jag frågar mig varför man skall kunna köpa en båt med tio års avbetalningstid, medan det är så snäva regler vid köp av bil, som människor är beroende av. De negativa konsekvenserna i form av metoder, bl.a. fusk i olika former, för att komma förbi avbetalningsreglerna, som nämns i svaret, har ökat påtagligt. En metod är att skaffa leasingbil. Frågan om leasing är särskilt aktuell i dagarna, eftersom man nu börjat titta närmare på förhållandena på det området. Detta är allvarligt. Jag kan inte finna att leasingsystemet är någonting att rekommendera för de människor som behöver bilen dagligen och ständigt. Det är ett mycket dyrt system. Jag tror inte att de olika metoder som används för att kringgå avbetalningsreglerna är till någon glädje för myndigheterna eller för dem som har ansvaret för politiken i stort. Det är anledning nog för att man skall titta närmare på dessa frågor. Ett annat problem som särskilt har framförts från motorbranschen — inte minst till ekonomiministern vid olika tillfällen under 1980 — är att handeln med begagnade bilar i hög grad börjar gå vid sidan av den reguljära handeln. Här har också andra faktorer än avbetalningsreglerna påverkat utvecklingen — exempelvis mervärdeskatten på begagnade bilar har förmodligen bidragit en del, men det ligger utanför interpellationen. Detta har medfört att en stor del av handeln med begagnade bilar har bedrivits vid sidan av den reguljära bilförsäljningen. I genomsnitt såldes under 1970-talet 236 400 nya bilar per 115 år, medan motsvarande siffra för begagnade bilar var 382 000. Under de senaste 18 månaderna har försäljningen av begagnade bilar gått ned med ungefär en fjärdedel. Genom denna minskning av handeln med begagnade bilar har den reguljära bilhandeln undandragits en hel del servicearbeten. Man har tagit på sig ansvaret att innan en begagnad bil säljs rusta upp den och se till att den har en rimlig kondition, och man har gett en viss garanti för dess funktionsduglighet. Dessa uppgifter har nu försvunnit från den reguljära bilhandeln, och därmed skapas risker i trafiken på grund av ett sämre bilbestånd. Dessutom påverkas sysselsättningen inom bilbranschen. Man har där redovisat en minskning av antalet anställda under 1980 med 10 96 eller ungefär 5 000 människor. Denna tendens tycks fortsätta under innevarande år. Inom bilbranschen har man framfört synpunkter på de här problemen, men man har inte fått något gehör för detta. Det är möjligt att bilbranschens argument har felbedömts och att man har trott att bakom dem låg en önskan att öka bilhandeln, när det i stället var fråga om att komma till rätta med en rad andra problem. Genom den överenskommelse mellan kommerskollegium och bilbranschen via Motorbranschens riksförbund som har varit gällande har motorbranschen tagit på sig en del uppgifter av kontrollerande natur, av vilka vissa normalt borde ha legat på myndigheterna. Avtalet, som gällt sedan 1959, sades upp av Motorbranschens riksförbund i början av 1980. Jag ser positivt på ett system där myndigheterna kan träffa överenskommelse med näringslivet eller dess branschorgan om att gemensamt lösa vissa uppgifter. Det underlättar myndigheternas arbete och åstadkommer kanske en mera sund syn på regleringar och nödvändiga åtgärder för att kontrollera vissa företeelser, och det tycker jag är väldigt bra. Man får därför beklaga att den här överenskommelsen har brutits. Det finns väl många orsaker till det, men jag förmodar att just skärpningen av avbetalningshandeln delvis kan ha bidragit till att överenskommelsen inte höll längre. Olika krav har i det här sammanhanget framförts från bilbranschen. Exempelvis har Motormännens riksförbund sagt att om inte bilkreditförordningen kan slopas, så låt oss åtminstone få en avbetalningstid på 36 månader för alla bilar. Från Motorbranschens riksförbund har man framfört önskemålet att man om det inte går att slopa bilkreditförordningen — och det kan man ha en viss förståelse för, när nu en utredning har tillsatts för att granska förordningarna på det här området — i varje fall får en förlängning av avbetalningstiden till 24 månader för nya bilar och 36 månader för begagnade. MRF har poängterat att det väsentligaste är att få en förlängd avbetalningstid för de begagnade bilarna. I ekonomiministerns svar förklaras att motorbranschens företrädare inte f. n. är beredda att ta på sig några kontrollerande uppgifter genom att träffa en ny överenskommelse. Jag tror för min del att det ändå finns förutsättningar för att göra det. I varje fall de kontakter jag har haft tyder på att man är beredd att resonera vidare. Förutsättningen är givetvis att man i förhandlingarna får ett tillmötesgående från myndigheternas sida. Jag tror Nr 84 som sagt att det finns förutsättningar att på nytt ta upp de här frågorna till behandling för att åstadkomma en lösning, vilket enligt min mening vore av stort värde för alla parter.

Herr talman! Krisbranscherna har under 1970-talet radat upp sig och blivit ganska många totalt sett. Detta har helt naturligt bidragit till den besvärliga ekonomiska situation som vi brottas med. I dag diskuterar vi ytterligare en bransch som ännu inte befinner sig i kris, men som uppenbarligen har tagit första steget in i krisernas värld. Här kan man verkligen få problem. Det handlar om hundratusentals jobb, fördelade på hela vårt land. Skillnaden mellan bilbranschen och andra krisbranscher är att här kan problemen avhjälpas med ganska blygsamma insatser från regeringens sida. När regeringen i december 1979 beslöt att förkorta tiden för avbetalning när det gäller personbilar, hade de naturligtvis godtagbara argument för detta — den ville begränsa konsumtionen. Den kritiska fråga som man möjligen skulle kunna ställa i det här sammanhanget är denna: Varför beslöt man inte om samma kreditåtstramning beträffande exempelvis fritidsbåtar, som för de allra flesta medborgare framstår som en betydligt större lyx än bilar? Nu har bilbranschens situation drastiskt försämrats. Allt större del av handeln med begagnade bilar har övergått till den s.k. svarta marknaden. Det konstrueras konstiga och märkliga avbetalningsköp av olika slag utanför gällande lagstiftning. Den seriösa handeln kan inte från åskådarplats stillatigande åse detta märkliga skådespel. Det gör den inte heller, men den måste få hjälp av beslutsfattarna. Det är inte för mycket begärt att samma beslutsfattare ser till att alla efterlever gällande lagar och förordningar. Här försvinner hundratusentals miljoner i bl.a. uteblivna mervärdeskatter. Den i den svarta marknaden verksamma slickar sig om munnen, men landets ekonomiminister ryser säkert vid blotta tanken. Motorbranschen och den seriöst arbetande bilbranschen är optimister och hoppas fortfarande på att de män och kvinnor som sitter i vår regering skall hjälpa till att lösa dessa problem. Branschens begäran är verkligen hovsam. Nu säger ekonomiministern i sitt svar att man när det gäller begagnade bilar har erbjudit branschen en förlängning av tiden för avbetalning till 24 månader. Samtidigt skall branschen ta på sig kostnaden för kontrollverksamheten. Det är inte många branscher som själva måste betala en kontrollverksamhet som statsmakterna har bestämt. Men branschen har accepterat detta. Den har också accepterat att det inte kan bli fråga om en 117 förlängning av avbetalningstiden när det gäller nya bilar. Man har accepterat en fortsättning av den 40-procentiga kontantinsatsen. Vad som begärs är en förlängning av tiden för avbetalning till 30 månader när det gäller begagnade bilar. Detta är inte att stimulera konsumtionen. Dessa fordon finns redan och utgör bara ett betungande lager för bilhandeln. 50 96 av märkesverkstädernas sysselsättning gäller arbete med företagens rekonditionering av inbytesbilar. Nu finns i många märkesföretag ett stort antal varsel om friställningar, medan reparationerna ökar i omfattning i lador, källarlokaler och garage, där betalningen sker med pengar som ger ekonomiministern noll kronor i skatt. När så permitteringen är ett faktum vet vi vad som händer. Då erbjuds företagen 20 kr. i timmen per anställd. Utbildningsstöd erbjuds i alla former med den rika flora som vi har — bara man behåller personalen. Detta är ett både märkligt och onödigt förfarande. Här har regeringen möjligheter att bifalla ett mycket moderat krav för att slippa mera långtgående problem i framtiden. Hela Sverige får inte bli en skyddad verkstad. Samhällsföretag är nog bra på vissa områden, men de får inte driva all verksamhet i vårt land. Jag förstår inte riktigt regeringens motstånd. Gösta Bohman som är en klok och förståndig karl förstår säkert problemen. Är det möjligen mindre kloka rådgivare och regeringskolleger som inte har förstått allvaret i de problem som vi diskuterar i dag? Att gynna den svarta marknaden strider både mot Gösta Bohmans och mot min ideologi. Det borde inte finnas några delade meningar bland politikerna när det gäller att komma till rätta med oseriös verksamhet i vilken bransch det vara må. Jag vill avslutningsvis vädja till Gösta Bohman: Ompröva beslutet, förläng tiden för avbetalning till 30 månader när det gäller begagnade personbilar. Det skulle vara ett klokt beslut, som skulle ge många av ekonomiministern hett eftertraktade skattekronor.

Herr talman! Efter de här inläggen kan det finnas anledning att gå litet djupare in i denna materia. Inte minst Johan Olsson framförde synpunkter som jag delar, och jag vill ytterligare förklara vår ståndpunkt. Bilkreditförordningen, som kom till 1959, konfronterades jag med första gången hösten 1976 när den borgerliga regeringen tillträdde. Jag fann att den var ett utomordentligt ohanterligt instrument. Jag uppfattade det som besynnerligt att just bilarna skulle inta en alldeles speciell ställning. Medan handeln med andra konsumtionsvaror reglerades genom konsumentkreditlagen, så hade vi denna särbehandling av bilar. Hela konstruktionen var ytterligt besvärlig. Kontrollmöjligheterna var mycket begränsade. Det hela var så ohanterligt att jag bestämde mig för att så fort jag fick tillfälle skulle jag utreda möjligheterna att tillämpa mera generella regler även för bilhandeln. Vi gav den kreditpolitiska utredningen i uppdrag att analysera frågan. Utredningen sitter alltså och jobbar med detta. Det är min förhoppning att eller om det var Johan Olsson, talade om båtar och andra betydelsefulla Fredagen den konsumtionsvaror — skulle skötas mer generellt än vad fallet är f. n. Men nu = 20 februari 1981 har vi denna förordning, och utredningen pågår. Vi har dessutom ett samhällsekonomiskt läge som är utomordentligt mer ansträngt än vad fallet var när denna förordning tillkom på sin tid. Vi har en reglerna för hanbytesbalansbrist som vi måste försöka avarbeta. Bilimporten är av stor — deln med personbetydelse för vår bytesbalans. Och de bilar som tillverkas i Sverige består till bilar 50 90 av importerade varor. Bilhandeln är således ingalunda ett betydelselöst fält när det gäller att bedöma bytesbalansens sanering — den är långt betydelsefullare än de båtar som Johan Olsson talade om. Jag vill också säga att det visserligen är riktigt att försäljningen av nya bilar har minskat kraftigt under 1980. Även handeln med begagnade bilar har minskat. Men såvitt vi kan finna — och vi har faktist klokt folk i kanslihuset också; även om Wiggo Komstedt ville insinuera att det bara fanns några få som var kloka så finns det faktiskt många fler — beror minskningen på den ändring av mervärdeskattebestämmelserna som genomfördes 1979. Ingenting tyder på att förkortningen av betalningstiden i någon nämnvärd utsträckning skulle ha påverkat begagnat-handeln. Däremot har förkortningen obestridligen lett till att man använder leasing i större utsträckning. Den har förmodligen också lett till att buskhandel förekommer i högre grad än vad fallet var tidigare, även om naturligtvis många människor, när tiderna är hårda, behåller bilarna längre och sedan säljer dem direkt och inte går över bilhandeln. Men att direkthandel är vanlig kan ju ingen kritisera. Det intressanta är f. ö. att branschens försäljning av begagnade bilar under 1980 inte oväsentligt har ökat. Sedan är det emellertid på det sättet att även om den åtstramning som vi har genomfört beträffande bilhandeln inte har fått de förväntade konsekvenserna då det gäller själva utvecklingen av handeln, så har den ändå fått kreditpolitiska, åtstramande effekter. Den leder nämligen till att annan konsumtion i motsvarande mån måste hållas tillbaka, om bilköpare skall kunna följa de nya bestämmelserna. Man skall alltså inte påstå att dessa regler är meningslösa. Det är de långt ifrån. I den mån syftet med Johan Olssons begäran är att komma åt fusk — och jag har när jag lyssnat på honom förstått att det är ett mycket betydelsefullt syfte — så förutsätter det medverkan från branschens sida, från MRF:s sida, om över huvud taget sådana här bestämmelser skall bli effektiva. När det nu har visat sig att branschen inte är beredd att medverka, kan vi inte vidta de lättnader som skulle kunna komma i fråga. Det kan inte rimligen ankomma på mig att, efter de initiativ som jag redan tidigare har tagit men som har avvisats av bilhandeln, på nytt gå och böna hos bilhandeln att den skall hjälpa till. Sedan kan man naturligtvis diskutera om det är rimligt att kräva att näringslivet — en bransch — skall fungera som polis på det här sättet. Men det har faktiskt visat sig att de bestämmelser som man använder med hjälp av bilkreditförordningen är så svårkontrollerbara att det helt enkelt inte går att 119 kontrollera efterlevnanden. BI. a. det är ett skäl för mig att låta utreda frågan och hävda vad jag gjort här, nämligen att vi bör avskaffa förordningen så fort vi har fått andra, mera generella instrument för att klara av kreditpolitiken. Skulle vi inte få den hjälpen, skulle de regler som vi då genomför bara bli ett slag i luften. När det gäller Wiggo Komstedt vill jag tillägga att vi i Sverige har en alltför snabbt växande konsumtionsnivå. Bilköp är onekligen ett slags konsumtion, och även på det området är en åtstramning ofrånkomlig. Även om branschen drabbas därav, är åtgärder av det slaget nödvändiga. Vi reglerar kreditverksamheten, bankvärlden, mycket hårt — alltfört hårt egentligen. Vi har nu dragit in också finansbolagen under riksbankens kontrollapparat, och vi kan på det sättet indirekt påverka även bilhandeln. Men vi har inte någon gång, Johan Olsson och Wiggo Komstedt, haft längre avbetalningstider än 24 månader på bilar sedan bilkreditförordningen tillkom. Menar verkligen Wiggo Komstedt att vi i det samhällsekonomiska läge som vi nu har, när vi vädjar till alla att dra ner sin konsumtion och när vi här i riksdagen genomför åtgärder som känns väldigt hårda för många människor, plötsligt skulle tillämpa en längre avbetalningstid och underlätta kreditgivningen? Är det sakligt motiverat, är det psykologiskt motiverat i det läge som råder? Skulle det verkligen vara klokt? Ekonomiskt klokt är det i varje fall inte.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkter som ekonomiministern här har gett. Jag tycker ändå inte att attityden till fortsatta resonemang var särskilt inbjudande, om vi går direkt på den del som berör resonemang med motorbranschen för att försöka nå en överenskommelse, där branschen skulle ta på sig vissa uppgifter. Man måste ju möta branschen med en attityd som inger förhoppningar om framgångsrika åtgärder. En sådan attityd tycker jag inte att ekonomiministern visade här. Men det finns ändå vissa förhoppningar med hänsyn till att han inser de problem som är förknippade med den nuvarande regleringen. Här gjordes jämförelser med köp av båtar, och det sades att bilhandeln är av så stor omfattning att den har en helt annan tyngd, varför man möjligen kunde försvara en hård reglering där men inte på andra områden. Men det är ju också en rättvisefråga. Gemene man uppfattar det som enormt orättvist att den som är tvungen att ha bil för att komma till sitt jobb — alltså en utgift för inkomstens förvärvande — skall tvingas att iaktta så hårda regler. För många människor är det en fråga om att kunna klara inköpskostnaderna för bilen när reglerna är så hårda, medan det i övrigt är så stor frihet. Om vi ser oss omkring och studerar problemen i dag, finner vi anledning att undra över om det skall vara så lätt att köpa en rad konsumtionsvaror med hänsyn till den av ekonomiministern uttryckta omtanken om det samhällsekonomiska utrymmet. Nog vore det väl då skäl i att göra någonting så att den stora allmänheten verkligen såg att vi behandlar människor lika — och problem på ett likartat sätt. Det sades också att branschens försäljning av begagnade bilar har ökat. Ja, det har den gjort, men en stor del har gått vid sidan om den reguljära bilhandeln. En stor del härav kan ju vara direkta privatöverenskommelser, som det inte är någonting att säga om. Men den som har kontakt med marknaden vet att en mycket stor del av bilhandeln vid sidan om den reguljära bilbranschen går till den svarta marknaden eller buskhandeln, som man säger. Det bör vara anledning nog för ekonomiministern att se litet mer positivt när det gäller en lösning av de här problemen. Ekonomiministern frågade om interpellanten och Wiggo Komstedt menar att man i detta samhällsekonomiska läge skulle kunna tänka sig att öka avbetalningstiden för begagnade bilar. Det synsätt som jag här försökt ge uttryck för skulle innebära att en ökad avbetalningstid bara obetydligt skulle påverka konsumtionen av bilar. Jag tror alltså att det trots det samhällsekonomiska läget finns anledning att förbättra finansieringsmöjligheterna för de människor som är beroende av bil och göra avbetalningen mer rimlig med hänsyn till bilkostnaderna, bilens livslängd osv. Jag tror att det finns goda skäl att rätta till de missförhållanden som uppenbarligen förekommer. Många tvingas nu att leasa sin bil till räntekostnader som ligger på 20 å 25 96 eller i vissa fall kanske ännu mer. Här har man inte heller möjligheter att kontrollera hur turerna går. Den enskilda människans behov av ordnade förhållanden är alltså också en anledning att angripa problemet. Motivet är alltså inte att man vill öka konsumtionen av bilar, utan motiven är de som jag här försökt redovisa. Vi måste ha en bra finansieringsplan för en artikel som är nödvändig för så många människor för att de över huvud taget skall kunna ha ett arbete och få en inkomst. Det är ett av de väsentligaste skälen. Ett annat skäl är att detta drabbar människor som har dålig ekonomi, medan de som har god råd inte drabbas. Det är därför en rättvisefråga att man angriper detta problem. Ett tredje skäl att göra någonting åt problemet är att man annars ökar fuskhandeln och stimulerar leasingen, som ju inte är någonting för den som behöver bil kontinuerligt. Dessa regler har också lagt sten på börda — det råder inget tvivel om den saken — under en period då bilhandeln har gått ned kraftigt. Det är givetvis också andra saker som har bidragit härtill, men förhållandena är sådana att det finns anledning att se med förståelse på bilhandelns problem i det här läget. Det måste finnas rättvisa i avbetalningsreglerna för bilhandeln jämfört med reglerna för handeln med andra kapitalvaror av olika slag, som kanske är mindre nödvändiga och som det av olika skäl funnes större anledning att angripa. Jag hoppas att ekonomiministern skall inta en attityd som gör det möjligt för parterna att mötas på nytt. Jag tror mig kunna säga att bilhandeln är intresserad av att diskutera den här frågan vidare. Det kommer kanske också att tas initiativ därifrån. När parterna möts hoppas jag att man kan komma fram till en rimlig lösning.

Herr talman! Jag delar till 100 26 ekonomiministerns uppfattning att vi måste begränsa konsumtionen. Det är alldeles nödvändigt. Men vi har en viss volym på denna konsumtion, och vad vi diskuterar är om denna skall hanteras genom den reguljära, seriösa handeln på området eller om vi lättvindigt skall låta den försvinna ut till buskhandeln eller källarhandeln — eller vad man nu vill kalla den. Det pågår en utredning när det gäller bilkreditförordningen. Det är alldeles riktigt. Jag tycker att vi skall följa den princip som vi brukar följa här i riksdagen och låta utredningen arbeta och komma med sina förslag. Under denna tid kommer vi att ha kvar bilkreditförordningen. Vad vi nu diskuterar är hur vi skall komma åt ett akut problem för att hjälpa branschen och klara dess situation för stunden. När ekonomiministern i sitt svar säger att branschen inte är beredd att medverka tror jag att det delvis är en missuppfattning. Vad man ursprungligen krävt är en avbetalningstid på 24 månader för nya bilar och 36 månader för begagnade. Man har förstått att något sådant i det här läget inte är möjligt. Man har vikit och sagt: O.K., vi accepterar 18 månader, som det är i dag för de nya bilarna. Det är bland dessa konsumtionen kan öka. Men när det gäller begagnade bilar finns det uppenbarligen ett stort lager som behöver komma bort. Då säger ekonomiministern att jag väl inte menar att man skall höja till en nivå som vi aldrig har haft tidigare. Jo, av det skälet att bilar aldrig har kostat så mycket pengar som de gör i dag. Den som byter bil varje år och köper en ny bil för låt oss säga 55 000 kr., vilket är genomsnittspriset för en svensk bil i dag, klarar avbetalningen på 12-15 månader. Han får kanske ge 15 000 kr. emellan i byte, men han lämnar alltså en bil som är värd 40 000 kr. som begagnad. Och det är köparen av den begagnade bilen vi värnar om, herr ekonomiminister. Det är den köparen som inte klarar avbetalningen på 18 månader, inte heller på 24 månader, men möjligen på 30 månader. Det är därför de 30 månaderna behövs just vid försäljning av begagnade bilar. Många väljer att sälja sina bilar i dag. Många väljer att sälja dem privat. Vi vet att det när Johansson och Pettersson handlar sinsemellan inte blir några momspengar till ekonomiministern. Det får vi acceptera så länge vi har det systemet. Men vad jag inte kan acceptera är att Johansson och Pettersson inte egentligen handlar med varandra utan går till en bulvan i en källare. Där gör man upp affären på sådant sätt att det aldrig framkommer att den hanteras via den här mannen. Han låter registreringen ske direkt från Johansson till Pettersson. På det viset kringgår man gällande lagar. Det är den biten vi vill komma åt för att den inte skall bli en allt större del av den krympande marknaden. Vi har ett konsumentskydd. Konsumentombudsmannen har tillräckligt att göra utan att få en mängd onödiga anmälningar av sådana här skäl. MRF —- Motorbranschens riksförbund — har låtit göra en SIFO-undersökning som visar att 82 26 av marknaden för begagnade bilar gäller bilar i prisläget 25 000 kr. och därunder. Av dessa 82 96 är det i dag 73 0 som inte hanteras av den reguljära handeln. Det är en ganska stor volym. Vi måste vara överens om att vi inte kan överlåta denna marknadsandel till dem som inte tänker leva efter de förordningar som riksdag och regering drar upp. Vi har också sett floran av leasingsystem och avgifter av olika slag, som man hittar på. Uppfinningsrikedomen är stor i alla branscher — inte minst i den här — hos dem som tänker vara med och kringgå lagstiftningen. Det är klart att vi har olika angelägenhetsgrad och olika kännedom om branscher. Jag skulle avslutningsvis, litet skämtsamt, kunna säga som en annan ledamot av kammaren sade i en annan debatt: Den här debatten deltar jag egentligen inte i som politiker — den här branschen kan jag.

Herr talman! Jag är faktiskt inte alldeles okunnig om den här branschens förhållanden heller. Men jag är ändå politiker och ändå ansvarig för ekonomin. Jag har en känsla av att det mesta som kan sägas i den här debatten redan har sagts. Jag vill bara tillägga två ting. Det första är att om nu — jag har fått det intrycket när jag lyssnat till både Johan Olsson och Wiggo Komstedt — det avgörande motivet för en förlängning av avbetalningstiderna är att komma åt det fusk och de missförhållanden som har uppkommit i branschen, då är det litet egendomligt att branschen själv inte vill lämna sin medverkan till den kontroll som tyvärr är nödvändig på det här området. Det andra jag skulle vilja säga är, för att det inte skall bli några missförstånd, att om det skall bli någon ändring, så kan det inte komma i fråga att upphäva bilkreditförordningen förrän det är utrett med vilka medel bilkrediterna skall behandlas. Det kan inte heller komma i fråga att i dagsläget ge bilhandeln en längre kredittid än vi någonsin haft tidigare i Sverige. Det kan inte komma i fråga. Det är lika bra att jag sagt det, så att det inte råder några missförstånd på den punkten.
Herr talman! Beträffande bilbranschens medverkan vill jag säga att det är ganska naturligt att branschen, om den skall medverka i en så pass känslig och omfattande verksamhet som det här gäller, för att kunna träffa ett avtal också vill ha något tillmötesgående från myndigheternas sida. Ekonomiministern sade ju själv att det är en ganska ovanlig företeelse och kanske inte den allra bästa lösningen att träffa en överenskommelse med en branschorganisation på detta sätt, men å andra sidan var ju ekonomiministern — och det tycker jag är riktigt — angelägen om att det skall vara möjligt att åstadkomma en överenskommelse. Jag tycker det är väldigt positivt om man kan nå en överenskommelse med en bransch inom näringslivet som medverkar till att skapa sunda förhållanden och vill ta på sig uppgifter som inte är så roliga men som är nödvändiga och i samhällets intresse. Det intresset är inte avsågat — det vill jag framhålla — och intresset finns kvar, om myndigheterna går till dessa förhandlingar med en vilja att också från sin sida ge någonting. Det är alltså det jag hoppas på. Jag vill också kommentera ekonomiministerns uttalande om att det i nuvarande samhällsekonomiska läge är angeläget att se till att minska importen. I det sammanhanget vill jag betona att en förlängning av avbetalningstiden för begagnade bilar inte behöver påverka bytesbalansen, eftersom de bilar det gäller redan finns här i landet. De kanske står färdiga och kontrollerade på verkstäderna och skulle göra bättre nytta genom att komma till användning än att bara stå där och dra kostnader. De skulle kanske kunna ersätta andra bilar som egentligen inte borde gå i trafik. Jag vill med detta inlägg slutligen säga att jag hoppas att en omprövning kommer till stånd. Den attityd som kom till uttryck i svaret ger vissa förhoppningar om att det finns möjlighet till vissa ändringar av de rådande förhållandena. Jag hoppas att de resonemang som bilbranschen tar upp med ekonomiministern — eller det kanske blir tvärtom — leder till positiva lösningar till nytta för alla parter i sammanhanget.
Herr talman! Låt mig understryka att det som ekonomiministern säger om att branschen inte vill medverka till kontrollverksamheten inte är helt riktigt. Branschen vill inte medverka på nu gällande premisser, dvs. man vill inte medverka till kontrollen om man inte får någonting i utbyte. 24 månaders avbetalningstid ligger som ett bud, men eftersom det inte sker några förändringar i fråga om avbetalningstiden på nya bilar och inte heller beträffande kontantinsats o. d., är naturligtvis 30 månaders avbetalningstid det som branschen för fram som ett motbud för att åta sig kontrollverksamheten. Ekonomiministern har ju själv erkänt att det är ganska ovanligt att en bransch själv skall ta på sig en sådan här kontrollverksamhet. Man gör det av det skälet att man även vill få en kontroll av de företag som inte driver denna verksamhet på ett sådant sätt som vi väl alla är överens om att den bör drivas på. Jag tror inte att vi egentligen har delade uppfattningar mer än just i fråga om längden av den amorteringstid som skall gälla. I det här fallet råder det väl samstämmighet inom regeringen, och det ankommer på oss alla att försöka påverka utvecklingen i den här riktningen. Eftersom Johan Olsson deltagit i debatten har han naturligtvis sitt ansvar och får väl tala med exempelvis statsministern om de här frågorna, så att vi kan få en riktig bedömning från alla håll. Jag tror att de påringningar från branschen som riksdagsledamöter från alla partier har fått naturligtvis har bidragit till att den här debatten tagit fart. Jag vill understryka vad jag sagt tidigare här i dag, nämligen att det är väldigt viktigt att debatten förs innan krisen är ett faktum. På sikt gagnar det icke den svenska ekonomin att något annat departement går ut och skramlar med börsen och erbjuder ersättningar, utbildningsbidrag och allt vad som finns för att klara en kris. Vi har haft tillräckligt med sådant i vårt land. Därför tror jag att den överenskommelse vi talat om skulle vara ett bra sätt att begränsa verkningarna i branschen. Och jag tror på trepartiregeringen — jag tror att den är mäktig att lösa de här problemen.

Herr talman! Lars Hedfors har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller tillgången på blodplasma. Styrelsen för teknisk utveckling har initierat ett antal projekt med syfte att förbättra försörjningen av blod och blodprodukter. STU:s insatser syftar till att ta fram system och tillhörande metoder för hantering och analys av blod och blodkomponenter. De väntade resultaten av STU:s insatser avses leda till en tryggare försörjning med blod och blodkomponenter för svensk sjukvård samt minskade sjukvårdskostnader genom effektivare utnyttjande av blodråvaran och rationellare metoder vid blodcentralerna. Forskning pågår bl.a. för att erhålla metoder för att tappa, separera, lagra och transfundera blod och blodkomponenter. Efter hand som metoderna förbättras kan man bättre utnyttja tillgänglig blodråvara. En större grad av självförsörjning kan därför förväntas. Målet är att Sverige i framtiden skall bli självförsörjande. I april förra året anordnade jag en hearing med berörda intressenter kring dessa frågor. Bl.a. diskuterades graden av självförsörjning i landet beträffande blod och blodkomponenter och möjligheterna till ökad givarrekrytering. Landstingsförbundet har i en cirkulärskrivelse till sjukvårdshuvudmännen i november 1980 uttalat att det är angeläget att varje enskild sjukvårdshuvudman tar ställning till sitt behov av och ansvar för åtgärder kring blodförsörjningen inom landstinget/kommunen. Enligt vad jag har erfarit har Landstingsförbundet också för avsikt att under hösten 1981 tillställa huvudmännen en enkät om blodförsörjningsfrågor. Mot denna bakgrund finner jag ingen anledning att f. n. ta initiativ till ytterligare åtgärder för att öka Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller tillgången på blodplasma.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Orsaken till att jag ställde frågan var en tidningsartikel i Dagens Nyheter den 10 februari 1981, där man konstaterar att importen av blodplasma i vårt land uppgår till inte mindre än 70 96, vilket får anses vara en anmärkningsvärt låg självförsörjningsgrad. I själva verket är det t.o.m. värre än så. Enligt styrelsen för teknisk utveckling, STU, var självförsörjningsgraden 1978 så låg som 17 Yo för vissa typer av blodplasma, och efter vad jag kan förstå har det inte skett någon större förändring sedan dess. Nu säger statsrådet Holm i sitt svar att styrelsen för teknisk utvecking håller på och arbetar med detta, och sedan för hon ett ganska allmänt resonemang om hur man bättre skall tillvarata blodråvaran. Hon säger mycket litet om varför benägenheten att lämna blod i det här landet är så liten och hur man skall komma till rätta med det. Jag tycker att det är märkligt att landets sjukvårdsminister så litet intresserar sig för hur man skall kunna rekrytera blodgivare. Det finns, som jag ser det, många orsaker till att det är en brist på det här området. En orsak är att vi har en bristande information om blodgivning, och jag tror personligen att man möjligen skulle kunna komma till rätta med det om man inrättade någon form av centralt organ för samordning av verksamheten och upplysning om denna. En annan orsak kan vara att människor helt enkelt får för dåligt betalt för sitt blod. Det kan naturligtvis diskuteras. Det finns många som hävdar motsatsen. De säger att det i stället är på det viset att vi har dålig rekrytering därför att människor över huvud taget får betalt. En tredje orsak, som jag personligen tror mest på, är att vi har ganska långa reseavstånd till blodcentralerna i landet, och det beror naturligtvis på att vi har relativt få blodcentraler. Då kan man fråga sig: Hur skall vi komma till rätta med det? Det finns säkert många möjligheter. En möjlighet är att decentralisera verksamheten ut till våra distriktsläkarcentraler. En annan möjlighet är att se till att landstingen åtar sig uppgiften med hjälp av en mobil blodtappningsverksamhet, exempelvis i bussar. Det vore tacknämligt om statsrådet Holm ville ge några synpunkter på detta. Det finns väldigt många frågetecken i den här verksamheten, och jag undrar om de inte är så många att det skulle behövas någon form av utredning för att räta ut dem.

Herr talman! Jag vill faktiskt på det bestämdaste bestrida att jag skulle ha visat för litet intresse för de här frågorna. Jag vill i det sammanhanget påminna om det som står i svaret om den hearing jag anordnade förra våren för att få en rejäl belysning av dessa frågor. Såvitt jag kan förstå har bl.a. den hearingen bidragit till ett ökat intresse från landstingens sida för bättre information i det här avseendet. Det är alldeles klart att informationen om behovet av fler blodgivare på sina håll är dålig — det varierar från landstingsområde till landstingsområde. Att inrätta ett centralt organ för detta ställer jag mig mycket tveksam till, eftersom det är landstingen som ansvarar för sjukvårdens praktiska genomförande här i landet. Landstingen bör också själva ansvara för blodförsörjningen inom det egna landstingsområdet. Därför är det, tycker jag, landstingens uppgift att klara av detta. Frågan om den ersättning man får för blodgivning är för liten och om det förhållandet påverkar intresset för blodgivning har, som Lars Hedfors säger, diskuterats mycket. Det visar sig att man i andra länder har en bättre Nr 84 blodgivning än vi har i Sverige, trots att man i dessa länder inte betalar ut någon ersättning alls. Jag tror därför att det här är en öppen fråga. Erfarenhetsmässigt vet vi att tappning av blodgivare huvudsakligen sker vid de större sjukhusen. I de fall då huvudmännen finner att behov föreligger av ökad givarrekrytering, bör man naturligtvis kartlägga möjligheterna till blodgivning även inom övriga delar av landstinget — det gäller i första hand andra lasarett än det centrala, eller vårdcentraler. Mobila blodtappningsenheter, som på bestämda tider söker upp de större arbetsplatserna, är en annan form som på sina håll används för att stimulera intresset för blodgivning. Jag tror att man bör fortsätta på de här vägarna för att öka intresset för att bli blodgivare.
Herr talman! Statsrådet Holm fortsätter att säga att det här främst är en angelägenhet för landstingen. Jag undrar verkligen — inte minst med tanke på det väldiga underskott vi har när det gäller försörjningen av blodråvara — om man kan lägga denna uppgift enbart på landstingen. Vi importerar, som jag tidigare sade, så mycket som 70 26. Det måste således vara ett nationellt intresse att komma till rätta med detta och att stödja landstingen i denna verksamhet. Det är bra att Elisabet Holm är intresserad av en kartläggning av möjligheterna till decentralisering av blodgivningen. Det bör vara möjligt att förlägga blodgivningsverksamhet till distriktsläkarstationerna, t.ex. genom att man låter personal från de större blodcentralerna då och då resa ut till distriktsläkarstationerna för att ta hand om blodgivningen. De mobila blodgivarstationerna är också en möjlighet i det här sammanhanget. När det gäller informationen om blodgivarverksamheten vill jag gärna erinra om att det finns länder där man har mycket positiva erfarenheter av att ha ett nationellt övergripande organ för information och samordning. Det närmast liggande exemplet på det är Finland. Jag vill gärna avsluta med att uttrycka förhoppningen att statsrådet Holm noggrant följer den här verksamheten i framtiden.
Herr talman! Flera landsting, t. ex Kristianstads läns landsting och Västmanlands läns landsting, har ganska nyligen sett över sin organisation för blodgivning. Från Kristianstads läns landsting finns dokumenterat ett arbete som tagits fram vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och som har titeln Framtida blodförsörjning i Kristianstads läns landsting. Det är naturligtvis ett intressant dokument. Regionblodcentralernas överläkare har bildat en särskild samordningsgrupp, som — vid behov av medicinsk och teknisk samordning över regionsjukvårdsgränserna — tar vissa initiativ för att stödja och utveckla blodverksamheten inom hälsooch sjukvården. Regionblodcentralernas 127 samordningsgrupp planerar att under 1981 på olika sätt försöka stödja den totala givarrekryteringen i landet. Av det skälet kommer möten med ansvariga läkare vid länssjukhusen att arrangeras för erfarenhetsutbyte och för diskussioner om den önskvärda utvecklingen. Ett ganska intensivt arbete pågår alltså för att öka självförsörjningsgraden när det gäller blod och blodprodukter här i landet.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig när jag avser att förelägga riksdagen en proposition med förslag om en ny hälsooch sjukvårdslag. Arbete pågår f.n. i socialdepartementet med sikte på att förelägga riksdagen en proposition under år 1981. Jag räknar med att yttrande dessförinnan skall inhämtas från lagrådet.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret, som alltigenom är positivt. Eftersom jag varit ledamot av hälsooch sjukvårdsutredningen har jag särskild anledning att tacka för svaret. Det var efter att ha läst en sammanställning av landstingens remissvar som jag ställde min fråga. Landstingen sluter nämligen upp kring hälsooch sjukvårdsutredningens förslag om ramlag för hälsooch sjukvården. Enigheten är så gott som total. Även om sammanställningen av remissvaren, som utarbetats inom Landstingsförbundets kansli, inte ger någon heltäckande bild framstår det hur klart som helst, tycker jag, att landstingen anser att förslaget från hälsooch sjukvårdsutredningen mycket väl kan läggas till grund för en ny hälsooch sjukvårdslag. Att sedan Läkarförbundet, främst genom artiklar i Läkartidningen men även med stöd av viss dagspress, uttalat något av en förkastelsedom över utredningsförslaget är en sak för sig. Jag fick ett starkt intryck av att sjukvårdsministern fann betänkandet från hälsooch sjukvårdsutredningen innehålla många positiva förslag när vi från utredningens sida överlämnade betänkandet någon gång i november månad 1979. Och jag tror att sjukvårdshuvudmännen uppfattade förslaget som ett led i den demokratiseringsprocess som samhället genomgår. Det är väl också så att många frågor inom den svenska sjukvården nu har ställts på sin spets genom filmatiseringen av romanen Babels hus som visats i TV visåg det sista avsnittet i går kväll. Det har fått en ny sjukvårdsdebatt att blossa upp. Vi har det märkliga förhållandet i dag att en sektor av samhället som tar emot 25 miljoner besök årligen av vårdsökande människor och vårdar sådana människor på sjukhus 40 miljoner dygn per år regleras av en lagstiftning som inte med ett ord behandlar den vårdsökande. Ingenting sägs om den vårdsökandes rätt till självbestämmande, medinflytande och kvalitet av olika slag i vården. Jag förmodar att sjukvårdsministern är enig med mig om att Nr 84 detta är ett förhållande som vi inte kan acceptera. Fredagen den Jag behöver inte orda så mycket mer om detta. Det är ju ett alltigenom 20 februari 1981 positivt svar som jag har fått. Vi ser fram emot den proposition som vi nu förväntar oss någon gång under det här året. Meddelande om Jag tackar än en gång för svaret.

kommun Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara en interpellation av Lars Werner ställd till statsministern angående sysselsättningspolitiken. Då Lars Werner är förhindrad att i dag närvara i kammaren avser jag att besvara interpellationen måndagen den 16 mars.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i Östra Göinge kommun med anledning av besluten om nedläggning av Östanå Bruk och pappersoch massafabriken vid Broby Industrier. MBL-förhandlingarna vid Östanå Bruk är nu avslutade, och Södra Skogsägarna har fattat beslut om att lägga ner verksamheten vid bruket. Bruket har 160 anställda. Ägarna till Broby Industrier har fattat samma beslut för sin pappersoch massafabrik. Det beslutet berör 150 anställda. Enligt vad jag har erfarit pågår f. n. vid båda bruken arbete med att finna lösningar för fortsatt verksamhet. Några krav på statliga insatser i samband med detta arbete har såvitt jag vet inte framförts. Arbetsmarknadsmyndigheterna är självfallet beredda att sätta in sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att i första hand förmedla nya arbeten till de personer som riskerar att bli arbetslösa. Även utbildningsinsatser torde kunna bli aktuella för att underlätta övergången till andra arbeten.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Sysselsättningen i Östra Göinge kommun har varit en följetong i riksdagen. Jag tror att detta är den fjärde eller den femte gången som vi diskuterar den, och det bevisar hur allvarligt läget är. Bakgrunden till min fråga är att det nu föreligger ett definitivt beslut om det beslutet får det mycket svåra följder för Östra Göinge kommun. Direkt berörs 330 anställda i de båda företagen. Problemet är också akut; det handlar om veckor tills de anställda mister sina jobb. Det är alltså hög tid att ingripa, om en mycket allvarlig kris i området skall kunna undvikas. Arbetsmarknadsministern ger beskedet att arbete pågår vid båda bruken för att finna lösningar för fortsatt verksamhet. Vi har också genom massmedia fått veta att förhandlingar pågår. De anställda och invånarna i östra Skåne har emellertid inget större förtroende för Södra Skogsägarna. Vi tycker att de har misskött företagen och inte tagit vara på alla de möjligheter som finns. Nu är vi rädda för att de också missköter förhandlingarna och driver dem till en nedläggning av företagen. Därför är det viktigt att staten aktivt medverkar för att klara upp situationen vid Östanå Bruk och Broby Industrier. Nu säger arbetsmarknadsministern att några krav på statliga insatser ännu inte har framförts. Efter vad jag förstår är det emellertid mycket angeläget att staten aktivt griper in för att lösa problemen. Följande måste då iakttagas. För det första är det viktigt att se till att Östanå Bruk inte skingras utan att företaget behålls intakt så länge intressenterna finns kvar. För det andra krävs erforderlig tid för ett övertagande. För det tredje måste de nuvarande ägarna hjälpa till med marknadsföringen under ett övergångsskede. Det är alltså viktigt att inte släppa taget om den här frågan. Om det ännu inte har framförts något krav till departementet om statlig medverkan kan arbetsmarknadsministern räkna med att ett sådant kommer. När det gäller arbetsmarknaden i stort i Östra Göinge kommun behövs f. ö. ytterligare åtgärder — det krävs ett direkt statligt stöd för att hjälpa upp sysselsättningen i området.
Herr talman! Det är riktigt att det nu föreligger beslut om nedläggning av de båda bruken och att läget därför är förändrat. Som jag nämnde i mitt svar pågår emellertid diskussioner om olika lösningar. I de diskussionerna är alla tänkbara intressenter indragna, också staten via länsarbetsnämnden. Diskussionerna gäller, såvitt jag vet, konkreta uppslag till lösningar. Industriministern har i svar på liknande frågor sagt att om det finns projekt som på sikt är företagsekonomiskt lönsamma kan man räkna med statligt stöd inom de ramar som är uppdragna. Staten är alltså indragen i den här processen på de olika vägar som står till förfogande — länsarbetsnämnden, utställda löften från regeringen att använda de regionalpolitiska medlen och arbetsmarknadspolitiska insatser i den utsträckning sådana behövs. Vi följer utvecklingen med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag tackar för den positiva vilja som arbetsmarknadsministern visar. Som jag sade tidigare litar vi definitivt inte på ägarna i detta sammanhang, utan vi anser att det är viktigt att man fullföljer förhandling arna. Vi misstänker att framför allt Södra Skogsägarna driver förhandlingarna i en viss riktning, och därför är det viktigt att staten verkligen aktivt medverkar i förhandlingarna för att få en riktig lösning. När det sedan gäller arbetsmarknaden i stort hänvisar arbetsmarknadsministern till vanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror att det krävs ytterligare stöd och ett riktigt program för att klara sysselsättningen inom området. Det krävs att man på allvar tar itu med detta, för annars nalkar vi oss en allvarlig kris i denna del av Skåne.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att tillse att den beslutade utredningen om en järnvägsförbindelse Stockholm-Arlanda också omfattar möjligheten att fortsätta med en järnvägslinje över Rimbo, Norrtälje till Kapellskärs färjeläge samt att utredningsarbetet sker i nära samråd med SL, Stockholms läns landsting och berörda kommuner. Riksdagens beslut när det gäller flygplatsfrågan i Stockholmsregionen innebär bl.a. att frågan om en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda skall utredas. Regeringen gav därför den 22 januari i år SJ i uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en sådan förbindelse. Arbetet skall följas av en särskild opartisk sakkunnig. När det gäller Pär Granstedts tankar på att förlänga en eventuell Arlandaförbindelse till Kapellskär vill jag erinra om de principer för SJ:s investeringsverksamhet som riksdagen upprepade gånger lagt fast och nyligen förtydligat när man i samband med höstens besparingsproposition godkände regeringens förslag till strukturplan för SJ. Dessa principer innebär bl.a. att SJ skall satsa på investeringar som bidrar till att förbättra ekonomin i järnvägstrafiken, vilket är helt nödvändigt för att SJ skall kunna uppnå sitt ekonomiska mål senast 1983/84 i enlighet med riksdagens beslut. Med en sådan inriktning av investeringarna är det bl.a. nödvändigt att satsa på de delar av SJ:s bannät som kommer att finnas kvar under överskådlig tid. Det är som jag ser det angeläget att både kapaciteten och den tekniska standarden på dessa banor förbättras, om SJ skall kunna konkurrera effektivt på transportmarknaden under 1980 och 1990-talen. SJ skall enligt strukturplanen inrikta sin planering på en ökning av investeringarna med 5 2 per år i fast penningvärde under en femårsperiod. Detta medger att den övervägande delen av de investeringar SJ vill genomföra kommer till stånd. Ökningstakten är också rimlig med hänsyn till kraven på SJ:s ekonomi. Enligt SJ:s nyligen redovisade utredning om den långsiktiga investeringsplaneringen är det inte aktuellt att bygga några helt nya järnvägar. Vad som kan bli aktuellt är att bygga ut spårkapaciteten på vissa sträckor, exempelvis genom anläggande av dubbelspår på de mest belastade delarna och genom mötesspår på stationerna. Att, som Pär Granstedt är inne på, bygga en järnväg på en sträcka som enligt SJ:s bedömning saknar tillräckligt trafikunderlag skulle innebära att andra lönsamma och för SJ:s service viktiga investeringar inte kommer till stånd. Mot bakgrund av vad jag nu sagt är jag inte beredd föreslå någon utvidgning av utredningsuppdraget beträffande en spårförbindelse till Arlanda.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

Det är ett konkret problem som jag har tagit upp och som kan vara värt att övervägas för sig. Det finns ganska uppenbara skäl som talar för att det skulle kunna vara intressant med en sådan här järnvägssträckning. Kapellskär är den från många synpunkter bästa hamnen för vår sjöfart österut, mot Finland och Sovjetunionen. Det finns i den hamnen mycket stora utvecklingsmöjligheter som man skulle kunna ta till vara. Det kan ske genom en ytterligare utbyggnad av färjetrafiken och därmed lämpligen en minskning av belastningen på Stockholms hamn och Stockholms skärgård, där vi vet att färjetrafiken, på grund av vågsvall och annat, skapar betydande miljöproblem. Man måste också kunna tänka sig en kraftigt utbyggd lasttrafik över Kapellskärs hamn framöver. Det vore alltså naturligt att göra Kapellskär till centrum för vår östinriktade trafik från Stockholmsregionen och från Mellansverige. Men en förutsättning för detta är naturligtvis att Kapellskär får en järnvägsförbindelse, dels för snabba och bra persontransporter dit, dels och kanske framför allt för att på den vägen klara godstransporter utan att behöva satsa på många långtradare, som ju nu är en ganska stor belastning. Om man ser den här frågan i perspektivet att det fanns möjlighet att bygga ut Kapellskär till ett viktigt sjöfartscentrum och en viktig hamn för östtrafiken, så tycker man att det också borde vara möjligt att en sådan här järnväg skulle kunna bli lönsam. Jag är naturligtvis helt på det klara med att en förutsättning för att man skall bygga järnvägen är att man kan få rimlig avkastning på det kapital man lägger ner. Tanken att bygga den här järnvägen får också ses i perspektivet att järnvägstrafiken mellan Kårsta och Rimbo har lagts ned efter en lång tid av vanskötsel av banan. Det är klart att det blir fråga om mycket stora investeringar, och man måste omsorgsfullt bedöma om investeringarna är ekonomiskt försvarbara eller inte. Men projektet är så pass intressant att det vore väl värt att undersöka, och då kanske i det litet större perspektiv som jag har skisserat. En förutsättning är förmodligen också att planerna på att bygga en järnväg till Arlanda kommer till stånd, vilket naturligtvis inte heller är säkert. Vi får se vad utredningen kommer fram till för resultat. Jag tycker alltså att kommunikationsministern har avfärdat denna tanke litet väl lättvindigt. Han hänvisar till SJ:s utredning och strukturplan. Men såvitt jag förstår gjordes de innan riksdagsbeslutet om att utreda järnvägsförbindelsen till Arlanda hade fattats. Det gör ju att förutsättningarna har förändrats en hel del innan SJ genomfört sitt utredningsarbete. Jag skulle vilja få verifierat om man kan räkna med att tanken på en järnväg till Arlanda över huvud taget har spökat i SJ:s bedömningar. Dessutom säger kommunikationsministern att ett motiv för att inte bygga denna järnväg är att SJ bedömer sträckan som olönsam. Jag skulle vilja fråga: Vad har SJ gjort för bedömning av lönsamheten på en järnvägslinje från Stockholm via Arlanda till Kapellskär, och på vilka premisser har i så fall den lönsamhetsbedömningen gjorts? Vilken grund har kommunikationsministern annars för att säga att SJ bedömer att en sådan här sträcka ”saknar tillräckligt trafikunderlag”, som det hette i svaret? Sammanfattningsvis vill jag fråga: Vad har Ulf Adelsohn egentligen för grund för att hävda att denna järnväg inte skulle vara någonting att satsa på? Vad jag framkastade i min interpellation var helt enkelt att man skulle undersöka denna möjlighet. När man har tillsatt en utredning för att utreda en järnväg till Arlanda, varför då inte titta på om detta är någonting att bygga vidare på, nu eller kanske i ett längre tidsperspektiv? Jag tycker med förlov sagt att det är väl konservativt att inte ens öppna för möjligheten att räkna på ett sådant här projekt och göra en bedömning av under vilka förutsättningar det skulle kunna vara värt att satsa på. Jag hoppas att det kan finnas utrymme för litet omtänkande på detta område och att man litet mer seriöst studerar ett sådant här alternativ. En bieffekt av detta skulle naturligtvis vara att det fick mycket stor ekonomisk betydelse för hela Roslagssektorns utvecklingsmöjligheter.
Herr talman! När det gäller färjetrafiken vill jag bara helt kortfattat säga att jag tror att vi måste utgå från att de som åker färja skall till — eller kommer från — Stockholm. Intresset för att färdas åtta, nio eller kanske tio mil med något annat färdmedel för att komma till Stockholm eller för att resa från Stockholm till Kapellskär tror jag inte är stort. Det visar all internationell erfarenhet. Jag tror alltså inte särskilt mycket på en utvidgning av färjetrafiken. SJ:s resonemang om ekonomin när det gäller Kapellskär är baserat på den trafik som i dag finns där och på den som kan tänkas finnas i en framtid, om man inte beslutar genomföra en total omstrukturering av sjötrafiken i Stockholms län, och någon sådan är ännu inte föreslagen. I fråga om nyanläggning av järnvägar har SJ från början sagt att det efter vad man i dag kan bedöma inte finns något område i det här landet där en sådan skulle vara lönsam. Att SJ utreder frågan om en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda är enbart beroende på att riksdagen har ålagt SJ att göra det. Jag kan försäkra Pär Granstedt att tanken att utreda den frågan annars inte skulle ha kommit upp i någon järnvägsmans hjärna med hänsyn till de kostnader och de tänkbara intäkter som det kan röra sig om. SJ:s bedömningar när det gäller Kapellskär är alltså baserade på dagens trafik, och utsikterna att förränta uppemot 200 milj.kr. i dagens Kapellskärstrafik är inte särskilt ljusa, speciellt inte mot bakgrund av att staten redan nedlagt oerhört många miljoner kronor på den väg ut till Kapellskär som i dag finns. Att ha två parallella, nyanlagda transportsystem i det här landet, där vi i dag kämpar för att hålla i varje krona, låter sig tyvärr inte göras, Pär Granstedt.
Herr talman! Vad kommunikationsministern sade förstärker det intryck jag fick redan av interpellationssvaret, att ställningstagandet bygger på ett väldigt snävt tänkande. Det är alltså bedömningarna av dagens trafik på Kapellskär som ligger till grund för resonemanget att det inte skulle löna sig med en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Kapellskär. Men en anledning till att dagens trafik på Kapellskär är så pass begränsad är naturligtvis kommunikationsförutsättningarna, bl.a. det faktum att det inte finns någon järnväg dit. Därmed är man inne i ett präktigt cirkelresonemang: Trafiken på Kapellskär är begränsad eftersom det inte finns någon järnväg, och eftersom trafiken på Kapellskär är så begränsad lönar det sig inte att bygga någon järnväg. Alltså kommer trafiken på Kapellskär att fortsätta att vara så begränsad att det inte lönar sig att bygga någon järnväg. Det är ju inte genom att resonera så man skapar nya möjligheter vare sig på kommunikationsområdet eller på något annat område. Jag tror att ett nytänkande skulle vara motiverat här, också av den anledningen att utvecklingsmöjligheterna för Stockholms hamn är begränsade. Jag vet att Ulf Adelsohn ömmar väldigt mycket för resenärernas bekvämlighet i olika avseenden, men jag vågar ändå tro att de kan tänka sig att åka färja till Kapellskär och ta tåget därifrån. Det är inte något oöverkomligt besvär, och man gör dessutom en tidsvinst. Det går snabbare att ta båten från Finland till Kapellskär och tåg från Kapellskär till Stockholm än att ta båten ända in till Stockholm, och att vinna tid brukar ju vara angeläget i andra sammanhang. Det är med andra ord inte så självklart att det - som Ulf Adelsohn säger — är fördelaktigare för resenärerna att ta båten ända in till Stockholm. Däremot vet vi att färjetrafiken in mot Stockholm skapar betydande olägenheter i Stockholms skärgård med sönderslagna bryggor, erodering av stränder och annat. Egentligen skulle man därför behöva införa mycket stora hastighetsrestriktioner för färjorna in till Stockholm, vilket skulle innebära ytterligare tidsutdräkt för resenärerna. Jag är nu inte ute efter att stoppa möjligheterna till färjetrafik in till Stockholm, men jag tror att de framtida utvecklingsmöjligheterna snarare finns i trafiken på Kapellskär än i trafiken på Stockholm. Jag konstaterar att grunden för Ulf Adelsohns negativa hållning är väldigt svag. Man har alltså inte sett på några som helst utvecklingsförutsättningar när det gäller Kapellskär utan baserat sig på den trafik som finns i dag. Att se på framtidsfrågor på det sättet tycker jag som sagt är mer än lovligt konservativt. Och självfallet är ett järnvägsbygge till Kapellskär en framtidsfråga och inte någonting som kan genomföras över en natt. Det är framtidsbedömningar som skall vara avgörande för om man tycker att detta är någonting att satsa på. För de framtidsbedömningarna behövs en utredning. Det finns redan en utredning som sysslar med frågan om järnvägstrafik inom det här området. Varför då inte ta med frågan om en järnvägsförbindelse till Kapellskär och studera det hela i ett större perspektiv?
Herr talman! Det är möjligt att jag är konservativ. I varje fall har jag i detta fall något så när baserat mitt ställningstagande på de kronor och ören som skall fram när det gäller sådana här byggen. Det blir i vilket fall som helst obekvämare och dyrare, om man skall åka tåg och båt i stället för att åka båt hela vägen. Enligt alla gjorda undersökningar anser passagerarna att det förhåller sig så. Men det skall vi inte orda om här. När det gäller hamnen i Kapellskär rör det sig om vad jag skulle vilja kalla för ett typexempel på vad Sverige inte längre har råd med. Först beslutade Stockholms läns landsting, som egentligen inte har något ansvar för hamnfrågor, att bygga en hamn. Det här är ju inte den enda hamnen i regionen. Det finns en hamn i Stockholm, en i Nynäshamn och en i Södertälje. Nyligen såg jag att kommunalmännen i Norrtälje ville satsa på en annan hamn än just Kapellskär. Beträffande Kapellskär rör det sig inte heller om särskilt många sysselsättningstillfällen. Vad händer? Jo, först beslutar man sig för att bygga en hamn för miljontals kronor. Detta medför följdinvesteringar för en annan samhällelig intressent, nämligen staten, som måste bygga en väg för många miljoner kronor. Sedan står då en ledamot av Sveriges riksdag upp och säger: Ja, skälet till att hamnen inte går så bra är ju att det bara finns en väg och ingen järnväg. Sedan kommer då ocks:! kravet på att man skall bygga en järnväg. Så staten skall alltså, därför att man av sysselsättningsskäl eller möjligen av regionalpolitiska skäl bygger hamnen i ett av Sveriges mest tätbefolkade områden med de minsta sysselsättningspolitiska problemen, bygga en väg och dessutom en järnväg för ett par hundra miljoner kronor, samtidigt som tidigare samhälleliga investeringar i Stockholm, Nynäshamn och Södertälje kommer att förräntas sämre. Vi har kanske haft råd, Pär Granstedt, och det är kanske konservativt att säga att vi inte har råd — men det är i varje fall klokt.
Herr talman! Först en liten korrigering. Jag vet ju att Ulf Adelsohn har ett förflutet som borgarråd i Stockholm, vilket möjligen kan påverka hans synsätt. Men jag vill påpeka, att även om Sverige är glest befolkat, hör inte Norrtälje och Roslagen till Sveriges mest tätbefolkade områden. Möjligen gäller detta sommartid, om man räknar med alla stockholmare som då bor där. Men normalt är det ett utpräglat glesbefolkat område. Jag vill bara lämna den upplysningen till kommunikationsministern. Sedan vill jag påminna om vad jag har föreslagit i min interpellation. Det gäller inte att vi skall kasta ut en mängd miljoner av regionalpolitiska eller andra skäl, utan att man när man utreder den här frågan ser efter om det inte skulle kunna vara lönsamt att bygga en järnväg till Kapellskär, om man räknar med att bygga ut hamnen och ge den en mera avgörande betydelse för vår trafik österut. Vi kan naturligtvis ha en allmän diskussion om förutsättningarna för att ge den här hamnen en nyckelroll i vår framtida trafik. Härvidlag finns det delade meningar. Jag vet att man i Stockholms stadshus, där Ulf Adelsohn helt nyligen vistades, ansåg att man inte borde satsa på Kapellskär utan på Stockholms hamn. Inte långt därifrån, i landstinget, menade man att man inte borde satsa på Stockholms hamn utan på Kapellskär i stället. Här står alltså mening mot mening. Hade ett landstingsråd varit kommunikationsminister, hade han kanske haft ett annat synsätt, vad vet jag? Jag vill inte själv framstå som någon expert när det gäller bedömningarna. Jag vet bara att det finns de som anser att Kapellskär i och för sig borde ha goda utvecklingsmöjligheter. Vägen har naturligtvis klart förbättrat Kapellskärs förutsättningar. En järnväg skulle kunna förbättra dem ytterligare. Men jag menar inte att man skall bygga järnvägen, om man inte kan visa att det är en lönsam affär att göra det. Vad jag vänder mig emot är inte att Ulf Adelsohn hyser en mängd betänkligheter mot den här järnvägen, det må stå honom fritt. Vad jag vänder mig emot är att man inte ens är beredd att se på förutsättningarna, att man avfärdar tanken, innan man ens har utrett frågan, trots att det pågår en utredning som gäller just byggandet av järnväg i det här området, varvid den sträckning som jag nämnt bara utgör en liten del. Jag tycker alltså att det är mer än lovligt konservativt att inte ens vilja se på förutsättningarna utan avfärda det hela, innan man ens har tagit fram fakta och sett på de framtida utvecklingsmöjligheterna i området.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig dels om jag har för avsikt att göra SJ-ledningen uppmärksam på vikten av att allvarligt beakta den berörda personalens synpunkter vid upphandling av nykonstruerad rullande materiel, dels om jag snabbt tänker förbättra SJ:s nya motorvagn Y1 i enlighet med personalens uttalade förslag. Ledningen för statens järnvägar är självfallet införstådd med att problemen med den nya motorvagnen skall lösas så snabbt som möjligt. De brister som finns åtgärdas nu också av SJ i nära samarbete med berörd personal i den mån vagnens grundkonstruktion medger det och kostnaderna för ändringarna bedöms vara rimliga. Personalen har uppenbarligen ansett sig få tillräckliga garantier för detta genom att vända sig till SJ och inte till mig. Detta är också naturligt eftersom både SJ-ledningen och verkets personal har intresse av en väl fungerande vagnpark. Det ligger helt inom SJ:s beslutsområde att inom ramen för sitt ekonomiska ansvar beställa rullande materiel i den omfattning och av den kvalitet som man anser nödvändig för att trafikbehoven skall kunna tillgodoses och SJ:s ekonomi förbättras. SJ, som beträffande Y1 gjort en beställning som uppenbarligen inte varit helt lyckad, får ta konsekvenserna av detta och kompensera merkostnaderna för reparationer och underhåll genom besparingar på annat håll. Enligt den strukturplan för SJ som riksdagen nyligen beslutat om skall SJ:s ekonomiska mål uppnås senast 1983/84. Detta kräver bl.a. att den rullande materiel som SJ beställer, redan från början är anpassad till de krav som kunder och personal har rätt att ställa. Jag förutsätter därför att SJ fortsättningsvis vid planeringen av nya lokoch vagntyper lämnar sådana kravspecifikationer och följer upp arbetet hos leverantörerna på sådant sätt att den här typen av problem kan minimeras. För de vagnoch loktyper som nu utvecklas och projekteras har efter vad jag erfarit SJ ett nära samarbete med berörd personal.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Frågan gäller i första hand SJ:s nya motorvagn Y1l — en av Fiat levererad dieselmotorvagn. Efter hand skall 100 sådana ersätta utslitna motsvarigheter som i huvudsak framförs på trafiksvaga linjer. Att dessa vagnar används på trafiksvaga linjer innebär att resenärerna ofta skall färdas långa sträckor och lång tid med dem. Det finns många brister på vagnarna. Jag skall här påtala några. Ventilationen är praktiskt taget obefintlig. Jag kan nämna hur den är anordnad — det är helt enkelt en vanlig skjutventil som man öppnar och stänger om man så att säga vill ändra på luftdraget. Vidare: Passagerarna sitter trångt. Och eftersom väggarna blir fuktiga och det under vintertid bildas is på fönstren, kan det mycket väl hända att man t.o.m. får uppleva att kläder blir fuktiga och att det blir is på dem när de hänger intill fönstret. Vid sträng kyla kan framoch backreglaget inte läggas om från förarhytten, utan föraren får försöka krypa under tåget och med handkraft justera reglaget. Inte sällan händer det att kylsystemet går sönder och att man tvingas köra med bara en motor. Genom snö i insuget sätts fläktsystemet ur drift. Där finns ytterligare en rad brister som förorsakar ökat slitage, kraftiga driftstörningar och ökade kostnader för SJ. Såväl kommunikationsministern som SJ:s ledning synes nu vara på det klara med problemen och skall söka avhjälpa bristerna i den mån vagnens grundkonstruktion medger detta, som det sägs i svaret. Det är väl bra, men låt mig erinra om att det var personalen som fick stöta på, redovisa alla brister och kräva åtgärder. Att man nu försöker göra något åt dessa brister är faktiskt ett alternativ till att skrota vagnen, som dock under gynnsamma förhållanden kan fungera. Men det blir säkerligen dyrbara ändringar. Den ur politisk synpunkt intressanta frågan är i vad mån det nu inträffade är uttryck för ett i princip felaktigt tillvägagångssätt. Först och främst har hela denna upphandling kännetecknats av dålig planering, och den har skett under brådska. En långsiktig fast planering hade rimligen gjort det möjligt för svensk verkstadsindustri och svenska konstruktörer att få fram denna motorvagn. Sverige är inget u-land på detta område; tvärtom. Provkörningen av vagnen skedde några perioder 1975 och 1976. Vinterprovet företogs under närapå ”italienska” förhållanden: ingen kyla att tala om och brist på snö, inget ordentligt prov någon längre sträcka i verkligt snöväder. Inte heller provades vagnen under multipelkörning — dvs. med flera vagnar inkopplade — eftersom endast en vagn var inlånad. Personalen visste av erfarenhet att snön vid multipelkörning alltid virvlar och driver upp kraftigt framför efterföljande vagnar och fastnar i underredet. Man visste också hur det brukar gå med kylningen när fläktarna packas igen och man sedan vid gång i motlut behöver kraftig motorkylning, eftersom man då tar ut större effekt av motorn. Detta och mera till påtalades av en motorvagnsförare som själv upprättade ett protokoll. Han ställde frågan, om det med tanke på driftsäkerhet och energiåtgång kunde anses vara förnuftigt att ha motorer, kylare och alla andra vitala delar liggande oskyddade för kyla och snö under vagnen. Plogkonstruktionen kritiserades såsom felaktig med tanke på förhållandena i vårt lands norra delar. På ett mycket tidigt stadium av upphandlingen framfördes kritik mot stolindelningen i kupén som är mycket obekväm vid långa resor. Utrymmet för benen är för litet, och fåtöljerna är inte det minsta ställbara. Avsikten hade enligt provförarna varit — och det sades också av SJ:s ansvariga — att ordna ett sammanträde efter vinterprovet i februari 1976 för utvärdering av proven tillsammans med förarna. Detta sammanträde kom aldrig till stånd trots påstötningar. Vad gäller stolindelning, bristande resgodsutrymmen m.m. påtalades missförhållandena också via trafikdistriktsnämnden av SJ:s ledning i Sundsvall. Så småningom svarade chefen för trafikavdelningen: ”Motorvagnarna kommer att användas för mycket varierande trafik alltifrån långväga trafik i en del norrlandståg till mycket kortväga trafik.

När det gäller godsutrymmet undersöker man om man genom borttagning av ett antal soffor på en del fordon skall kunna skapa ett ökat godsutrymme utan att ändra huvudkonstruktionen. Avsikten är inte att man normalt skall köra med någon godsvagn för att klara godstransporter.

De resenärer som nu reser från exempelvis Östersund till Storuman, en sträcka på 30 mil, och därvid känner sig som en flaska i en ölback — för att citera en resenär — har dock liten tröst i hänvisningen till denna SJ-ledningens princip. Hur går det för resten med resekomforten när SJ saknar busskonkurrens? Skall då SJ-resenärerna vara nöjda med en ståplats? Sådana principer är värdelösa. Det finns andra linjer, där SJ har verklig konkurrens av långfärdsbussar men där denna princip inte tycks gälla. Där har tåget uppenbarligen en högre sittkomfort än vad landsvägsbussen har. Men principen skall tydligen gälla i de glesbygder uppe i Norrland som det ofta är fråga om. Herr talman! Jag anser mig kunna göra följande påstående. Ansvariga inom SJ:s ledning tog inte tillräcklig hänsyn till personalens på mångårig erfarenhet grundade kunskaper då denna upphandling skedde. Andra exempel visar att detta inte är en tillfällighet — ett olycksfall som kan rättas till, varefter man går vidare. SJ-ledningen har en tradition att ge minsta möjliga information om sina planer. Eftersom information i sin tur initierar diskussion, blir följden av utebliven information att många nyttiga synpunkter inte kommer fram. Viktiga beslut, t.ex. om investeringarnas praktiska utformning och inriktning, riskerar på så sätt att ske genom en skrivbordsbyråkrati. Denna attityd av allvishet i toppen synes vid SJ ha förstärkts under 1960 och 1970-talen, och den har också väckt reaktion hos en ansvarskännande järnvägspersonal. Vi har på senare tid upplevt en hel del problem vid statens järnvägar. Enligt mångas uppfattning är detta en resursfråga, men här finns också — och den uppfattningen är jag inte ensam om — ett samband med principerna för ledning och administration inom företaget. Min fråga gäller alltså inte enbart en misslyckad beställning, utan jag vill ifrågasätta SJ-ledningens bristande information och bristande medvetenhet om personalmedverkans betydelse för verksamhetens effektivisering.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till vad jag sade i interpellationssvaret om att arbetet nu sker på det sätt som Sven Henricsson önskar. Personalen är nöjd med detta — man har i varje fall inte vänt sig till mig. Det förekommer ett samråd med berörd personal och ett nära samarbete när det gäller de fordonstyper som nu utvecklas inom SJ.
Herr talman! Kommunikationsministern talar i svaret om — och han upprepar det nu — att det pågår ett samarbete med berörd personal i samband med åtgärdandet av de påtalade bristerna. Då vill jag än en gång understryka att initiativet till detta kom nedifrån, från dem som direkt jobbar med vagnarnas drift. Man frestas också säga: Det är så dags nu! Varför inte lyssna mer före inköpen, eftersom det fanns verkligt intressanta synpunkter på denna affär? Nu kommer dessa reparationer att kosta pengar, och enligt kommunikationsministern får SJ-ledningen skylla sig själv. Man får ta pengarna där man kan, och jag förstår att de kommer att tas från andra angelägna ändamål. Detta kan också kommenteras.

Herr talman! Elver Jonsson har, med hänvisning till postens förslag till portohöjning och ändring av portosystemet, frågat mig dels om regeringen avser att acceptera en ändring av taxekonstruktionen, som skulle innebära att enskilda, föreningar och företag kan få en flerdubbling av portokostna derna för trycksaker, vilket då skall jämföras med 25-öreshöjningen av det vanliga brevportot, dels, om ändringen skulle accepteras, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hindra att de nämnda orimliga konsekvenserna uppstår. Postens förslag innebär att korsbandsportot avskaffas och att en s.k. ekonomitaxa till oförändrat porto kommer att gälla då minst 200 försändelser, som inte är brådskande, lämnas in till befordran samtidigt. Portot blir inte längre beroende av försändelsernas innehåll utan av vikt och befordringshastighet. Breven utgör 80 20 av antalet försändelser. Posten räknar med att 40 20 av breven kommer att befordras med ekonomitaxa. Dessa brev skulle få oförändrat eller sänkt porto även efter den nu aktuella höjningen. Av flera skäl är det viktigt att postens kostnader hålls nere. En alltför kraftig kostnadsutveckling omöjliggör på sikt en oförändrat hög service i glesbygd och leder genom portohöjningar till minskad efterfrågan. Konkurrensen med andra kommunikationsformer gör att postens storkunder är känsliga för prishöjningar. Mot den här bakgrunden har posten tillsammans med personalorganisationerna beslutat om ett fempunktsprogram som innebär anställningsstopp, säkrare postservice, omstrukturering av posttaxan, ökad satsning på försäljning och skärpt kostnadsjakt. Omstruktureringen — man kan också säga ändringen — av taxan bör verksamt bidra till att kostnadsutvecklingen begränsas. Den är därför, liksom de övriga punkterna i fempunktsprogrammet, väl motiverad. Det föreslagna taxesystemet medför övergångsvis vissa problem för kunder som tidigare skickat mycket korsband. Problemen bör dock kunna lösas genom särskilda övergångsbestämmelser. Hushållen kommer således att få köpa fler rabattmärken per år och de kommer att gälla i alla viktklasser och i hela Norden. Ideella föreningar får skicka brev upp till 100 g till lägsta ekonomiporto även om de lämnar in endast 20 försändelser samtidigt. Vissa företag får genom det föreslagna taxesystemet kraftigt höjda portokostnader. Postverket har meddelat mig att verket är berett att med dessa kunder träffa avtal så att kostnadsökningarna inte blir orimliga. Det finns också anledning att se över postens förslag till ekonomitaxa för tyngre försändelser liksom gränsen 200 försändelser för utnyttjande av ekonomitaxa. Det är mot den här bakgrunden som frågan nu övervägs av regeringen.

Herr talman! Först ett tack till kommunikationsministern för svaret. Låt mig också säga att jag tror att det är en både riktig och välmotiverad ambition som postverket har då man tillsammans med personalorganisationerna i ett särskilt program bestämt sig för att satsa på säkrare postservice, en mer aktiv försäljning och en skärpt kostnadsjakt. När det gäller förslaget till ändrat taxesystem så synes inte de här tankegångarna vara nya för postverkets del. En diskussion har förts under lång tid, och den centrala ledningen har aviserat de lokala och regionala enheterna om att man arbetar med förslag till åtgärder som skulle kunna förenkla taxeringen och göra postbehandlingen mera enhetlig. Det skall sägas att nuvarande system många gånger är krångligt. Det gäller bl.a. reglerna för varuprov och trycksaker, som för många kunder framstår som högst omotiverade. Själva grunden för trycksakstaxeringen har sina svagheter. Gränserna mellan olika framställningsmetoder suddas ut mer och mer. Det kommer skilda tekniker när det gäller trycken och utskrifter från olika textbehandlingssystem samt en utökad datorteknik. Till detta kan sägas att reglerna alltemellanåt dåligt efterlevs. Många uppfattar systemet som både ologiskt och orättvist. Men frågan är om inte det hela har gått litet för snabbt och om inte förslaget från postverket har så uppenbara svagheter att man kan tala om en ofullbordad produkt. Eftertanken synes ha fått ge vika för brådskan. Kommunikationsministern säger i svaret att regeringen överväger frågan. Dessutom framgår det av svarstexten att kommunikationsdepartementet och postverket har haft en diskussion och att man i den här frågan är på väg, så långt jag kan se, ”åt rätt håll”. När det gäller korsbandsportots avskaffande och att detta skall ersättas med en s.k. ekonomitaxa, så hade postverket tänkt sig att minst 200 försändelser skulle lämnas in samtidigt. Och när det gäller den s.k. föreningsposten menar postverket att det skulle behövas ett antal av 50 försändelser. Nu har regeringen uttalat att det för föreningsposten bör räcka med 20 samtidigt inlämnade försändelser. Beträffande andra avsändare, dvs. storkunderna, är frågan om antalet samtidigt inlämnade försändelser fortfarande öppen. Ja, vad det gäller är om man ens skall ha något minimiantal. Finns bestämmelser om att försändelser skall lämnas in vid kassan på postanstalt, då har man ju redan fått ekonomibrev och föreningspost skilda från annan inlämnad post. Man skulle slippa mycken kontroll av huruvida avsändaren verkligen uppfyller de skilda minimikraven. Jag upplever det som särskilt nödvändigt att beakta detta då det gäller föreningsposten, för här handlar det om små kvartersklubbar och fattiga scoutkårer som redan i dag har bekymmer med sin föreningsekonomi. Fundera på minimitalet än en gång, herr Adelsohn, och ha då särskilt de små lokala föreningarna i minnet! Det skulle förenkla både för kunder och för postverket. Det skulle dessutom vara en logisk uppföljning av förslagets huvudtankar nämligen förenkling och enhetlighet. Om den allmänna portohöjningen på 25 öre är kanske inte så mycket att säga. Ett drygt 15-procentigt påslag i inflationstider upplevs kanske inte som så chockartat, men jag har ändå i min interpellation pekat på de häftiga förändringarna när det gäller nuvarande korsbandspriser, som innebär en höjning med flera hundra procent. Jag nämnde också en 400-procentigt ökad portoavgift för den kund som skickar en tidningsrulle om 300 gram en gång i veckan. Portokostnaden ökar då från 85 kr. till 425 kr. om året. Jag har även redovisat vad det kommer att kosta en högst vanlig kommun att göra utskick via postverket. För det som i dag taxeras som brev skulle det bli en ökning på kanske 15 000 kr. Men för det som i dag befordras som både Siffrorna avser alltså en helt vanlig svensk kommun, och de siffror jag Måndagen den nämnt avser årskostnaden. Det innebär i runda tal en ökning av kommunens 23 februari 1981 portoutgifter med så där ett par hundra procent! Nu kanske postverket, och möjligen också kommunikationsdepartementet, säger att sådana här försändelser tidigare egentligen har befordrats alldeles för billigt. Ja, det är möjligt. Men för att citera kommunikationsministern kanske det ”leder genom nikationsformer gör att postens storkunder är känsliga för prishöjningar”. Risken är att kunder av den här typen och storleksordningen avstår från att ta postverkets tjänster i anspråk. Då har de förändrade reglerna enbart motverkat de syften som postverket sagt sig vilja främja och som jag för egen del vill ställa upp bakom. Nu säger kommunikationsministern att postverket är berett att resonera med denna typ av kunder, så att kostnadsökningarna inte blir orimliga. Jag förutsätter därför att regeringen i sitt svar till postverket på den här punkten ger ett besked som har principiell inriktning och som i sin förlängning leder till att taxesättningen blir av det slaget att postverkets kunder kan uppfatta den som attraktiv. När det gäller enskilda kunder hänvisar kommunikationsministern till att hushållen skall få köpa fler rabattmärken per år. Det är bra. Viktigt är dock att dessa rabattmärken, som avser att reducera de negativa effekter som slopandet av korsbandsportot utgör, inte får bli av övergångskaraktär. Det paradoxala är att det i många fall blir billigare att skicka tr ker till utlandet än inom Sverige. Ser man på postverkets sammanställning över föreslagna postavgifter finner man att det kostar 7 kr. att skicka en 500 grams trycksak till Lissabon men hela 8:50 kr. att skicka den till Finspång. Om trycksaksförsändelsen väger 250 gram kostar det en femma att få den till Rio de Janiero, medan det kostar 5:50 kr. att skicka den till Rimbo. Det kan inte vara rimligt, herr talman, att det blir dyrare att sända post till Östergötland och Uppland än till södra Europa eller Sydamerika. En annan fundering som man osökt gör när man tittar på det nya taxeförslaget är de mycket höga tröskelvärden som inträder för utlandsposten. Det låter naturligtvis slående att 3 000 prisuppgifter blir ca 30, men frågan är om inte de höga tröskeltalen kommer att medföra andra typer av svårigheter. Skulle ett 500 grams brev som ytbefordras vara ett par gram för tungt ökar portot med 15 kr. Och när det gäller flygbefordrad post kan det bli både 20 och 30 kr. i portoökning för ett brev som råkar vara något enstaka gram för tungt. En vital punkt berörs inte i interpellationssvaret, nämligen ikraftträdandet. Postverket har ansett att det är bråttom, och man har talat om den 1 april. Skall detta förslag verkligen genomföras inom ett fåtal veckor? En annan punkt där oklarheten lyser igenom är hur stor andel snabb resp. långsam post som befordras i dag och hur stor förändringen kommer att bli med det nya förslaget. I det pressmeddelande som postens presstjänst sände ut den 30 december talade man om 90 26 övernattbefordran. Det nya 15 taxesystemet skulle minska övernattbefordran till 60 96. Dessa siffror tog jag också fasta på i min interpellation. Men, herr talman, frågan är om dessa siffror verkligen stämmer. Redan i dag synes förhållandet vara det att mindre än två tredjedelar behandlas som A-post. Förutom brev och postkort som är A-post befordras mycket trycksaker av skilda karaktärer både som A och som B-post. Det kan vara vanliga trycksaker, varuprov, varukorsband, blindskriftsförsändelser och småpaket. Anmärkas skall då att gruppen trycksaker har en speciell uppdelning på både masskorsband, gruppkorsband och utgivarkorsband. Mitt intryck är att postverket i sin redovisning har bortsett från masskorsbanden, utgivarkorsbanden och gruppkorsbanden, och de utgör bortemot en tredjedel av brevposten, kanske mer. Skulle denna nya iakttagelse vara riktig, då skulle andelen övernattbefordrad post redan i dag vara nere kring 60 76. Om det nya taxeförslaget innebär en minskning med 30 procentenheter av övernattbefordrad post skulle följden bli att mindre än hälften av posten hade en normal hastighet. Herr talman! Jag började med att säga att jag tror att det är både riktigt och viktigt att posten klarar en god service till en rimlig prissättning och att kundernas kostnader och behov av god postgång tillgodoses. Jag tror att det är en förutsättning för att postverket skall kunna stärka sin ekonomi och säkra sin överlevnad. Därom råder förmodligen inga delade meningar. Men jagtror att det förslag som syftar till ett sådant mål måste vara så sammansatt att det inte motverkar sina egna syften. Det gäller både taxesättningen och befordringstiden. Därför tror jag att det kan vara värt någon extra veckas fundering från regeringens sida. Och så skall tydligen också bli fallet. Det hindrar inte att man parallellt därmed kan samtala med både postens företagsledning och de fackliga organisationerna, vilket kanske kan leda till att både en god postservice och en bärkraftig ekonomi för postverket säkras.

Herr talman! Elver Jonsson hade både många och kloka synpunkter på detta ärende, som med förlov sagt inte är så enkelt. När regeringen överväger denna fråga har den att ta hänsyn till många olika faktorer. Posttaxan i sig är visserligen inte ensam inflationsdrivande, men inflation är ju ofta en fråga om förväntningar. Man kan knappast tänka sig en prishöjning som är mera uppenbar för alla svenska medborgare än en höjning av posttaxan. Var och en klistrar ju på sina frimärken och kan då konstatera att frimärkena blivit dyra. Det är en bit i det hela. Och någon ändring från den 1 april kan det i varje fall inte bli tal om, som situationen ser ut i dag. I övrigt har jag bara några korta kommentarer att göra. Om vi utgår från postens förslag, så är det väl inte alldeles klart vad som skall vara långsampost och inte långsampost. Jag förstår Elver Jonssons förvirring, för jag är personligen ungefär lika förvirrad. Men i dag är det så att 50 26 är långsampost. Den övervägande delen därav är masskorsband, tidningar och gruppkorsband. Detta anser då posten vara mindre intressant Nr 85 för framtiden. Meningen är emellertid att av den post som sorteras och som Måndagen den alltså utgör den verkligt personalkrävande och dyra hanteringen skall i 23 februari 1981 framtiden 60 26 gå långsamt och 40 96 snabbt, alltså via nattbefordran. Det är de siffrorna som ligger i omstruktureringen och som är det väsentliga. Vidare vill jag säga att en del förändringar diskuterar vi fortlöpande med postverket, även om vi inte nu riktigt vet vid vilken tidpunkt de kan genomföras. Det är sådana här saker som gäller Rimbo och Rio de Janeiro — två i övrigt komparabla storheter! Det skall naturligtvis inte vara på det sätt som det nu är, utan det skall justeras. Tanken att rabattmärken skall gälla för längre tid och säljas under längre perioder kan man naturligtvis överväga. Meningen är också att när det gäller de företag som nu drabbas hårt av att korsbandsförsändelserna slopas skall posten gå ut och ta kontakt företag för företag, som jag har sagt. Postverket är berett att träffa avtal med dem, och verkets ledning har sagt att man är beredd att i det här fallet använda sin konsolideringsfond för att få en ordentlig och snygg övergång. Jag kan alltså lugna Elver Jonsson genom att säga, att om man bortser från frågekomplexets inrangering i den totala svenska ekonomin, så diskuterar vi alla de här olika beståndsdelarna med postverket. Och det är som Elver Jonsson säger, att allt går i den riktning han önskar.
Herr talman! Det är hugnesamt att också det ansvariga statsrådet säger att det här inte är så enkelt. Efter vad jag förstår har det också lett till att departementsenheten tagit extra god tid på sig. Av kommunikationsministerns senaste inlägg framgår ju att det inte blir någon förändring så tidigt som den 1 april. Därigenom blir det ju möjligt att fundera på saken några veckor, och jag tror att det kommer att vara till fromma för det svar som regeringen skall presentera när det gäller taxekonstruktionen för postverkets del. Jag hälsar med tillfredsställelse att kommunikationsministern är öppen för ett studium av rabatteringsfrågorna även efter den s.k. övergångstiden. Kommunikationsministern kommenterade också komplikationen i fråga om storkunderna. Där hade jag tagit kommunerna som exempel. Nu sägs det att postverket skall gå ut och resonera, och det styrker väl det påstående som jag gjorde i mitt inlägg, nämligen att brådskan hade fått ta överhanden över den eftertanke som borde ha föregått beslutet. Herr talman! Min interpellation har självfallet varit en polemik mot det förslag som postverket har lagt fram. Den var kanske inte föranledd så mycket av egna funderingar utan mera av tillrop utifrån fältet — från kunder, både enskilda, företag, föreningar och kommuner. Min ambition var bara att fästa regeringens uppmärksamhet på saken, även jag tror att syftet kunde ha blivit tillgodosett ändå. Men jag är glad över det sätt på vilket regeringen hanterat frågan. Interpellationssvaret och det tilläggssvar som kommunikationsministern gett visar att regeringen har tagit intryck av den samlade kritik 17 som kommit från olika håll. Den har, som jag ser den, ändå varit konstruktiv. Min huvudtes var att postverket låg på kollisionskurs med verkets egen programförklaring. Jag tittade i den lilla förnämliga skrift som postverket givit ut och som heter Postverkets företagspolitik. I inledningen sägs att skriften skall vara vägledande för handlandet inom företaget, och jag vill citera ett par rader.

Sedan skulle det naturligtvis vara roligt, inte bara för en postman, och förtröstansfullt för en kommunikationsminister om allt fler skulle kunna säga: säkert som ett brev på posten. Det skulle man då säga med förhoppningen att det handlar om många brev.

Herr talman! Stina Andersson har, med hänvisning bl.a. till att Stockholms läns landsting kommer att ansöka om expropriationstillstånd för att bygga ut tunnelbanan från Mörby till Täby centrum, frågat mig om jag under nuvarande ekonomiskt pressade läge är beredd att medverka till att säga nej till att tvångsinlösa kommunal mark. Regeringen har inte fått någon framställning om expropriationstillstånd för det nämnda tunnelbanebygget. Däremot har regeringen fått en anhållan om koncession för tunnelbanan från Mörby till Täby centrum i ny sträckning. Såväl koncessionsansökan som en eventuell ansökan om expropriationstillstånd måste remissbehandlas inom regeringskansliet. Först därefter kan regeringen ta ställning. Det vore alltså fel av mig att nu uttala mig. Jag håller emellertid med Stina Andersson om att man allvarligt måste pröva frågor om finansiering av t.ex. tunnelbaneprojekt. Det ankommer dock närmast på statens vägverk att utifrån tillgängliga medel och gällande flerårsplaner för byggandet av riksvägar prioritera olika byggnadsobjekt så rättvist och ändamålsenligt som möjligt.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

Landstinget i Stockholms län har tagit ett majoritetsbeslut mot berörda kommuners vilja. Det visar tydligt och klart bl.a. den folkomröstning som ägde rum i mars 1980. Det var 94 96 i Vallentuna och 72 96 i Täby som ville ha kvar en upprustad och moderniserad Roslagsbana. Människorna i Roslagen vill helt enkelt ha kvar sin bana — den har blivit en ”institution”. Majoriteten av täbyborna vill inte heller ha någon tunnelbana, men ändå skall den byggas. Jag hänvisade till folkomröstningen. Min uppfattning beträffande rådgivande folkomröstning är att man på det sättet öppnar möjligheter att inhämta kommunmedlemmarnas mening i viktiga kommunala frågor, och en folkomröstning bör på ett betydelsefullt sätt kunna bidra till vidareutvecklingen av den kommunala demokratin. Har vi då satt i gång denna apparat och ordnat en folkomröstning, där invånarna i berörda kommuner har fått säga sitt, är det mer eller mindre ett slag i ansiktet på kommunmedlemmarna, om politikerna sedan beslutar i en helt annan riktning. Inte heller följer man tidigare avtal, som man hänvisar till och som lär gå ut på att om Roslagsbanan läggs ner på sträckan fram till Täby centrum skall den övriga delen av Roslagsbanan vara kvar. Den övriga delen av Roslagsbanan blir ju inte heller kvar. Näsbyparksgrenen skall läggas ner — därom har det beslutats i Stockholms läns landsting. Sträckningen Rimbo-Kårsta har redan lagts ner — det har vi hört tidigare i dag i ett interpellationssvar — och beslut har fattats om nedläggning av sträckningen Kårsta-Lindholmen 1982. Dessutom har kommunerna Vallentuna, Täby och Norrtälje begärt förhandlingar med landstinget om att få köpa banan. Så starkt är nämligen kravet på bibehållande av banan. Dessa förhandlingar med finanslandstingsrådet har ännu inte kommit till stånd. Det framhålls i svaret att expropriationstillstånd för detta tunnelbanebyggande ännu inte har kommit in till regeringen. I alla händelser har förvaltningsutskottet i landstinget fattat beslut om att ansöka om expropriationstillstånd enligt 2 kap. 2 § expropriationslagen. Sådan ansökan lär alltså komma. Vi har ingen anledning att vänta oss något annat. Av svaret framgår också att regeringen har fått en anhållan om koncession för tunnelbanan från Mörby till Täby centrum i ny sträckning. När landstinget beslutar över huvudena på berörda kommuner och deras invånare, skall då också regeringen göra detta? Jag bara ställer frågan. Vilken hänsyn tar kommunikationsministern till berörda kommuners uttryckliga önskan? När dessutom, som jag påpekat i min interpellation och som kommunikationsministern lär vara väl medveten om, det ekonomiska läget är ytterst pressat, skall vi då lägga ner ännu högre kostnader i detta sammanhang, kanske t.o.m. mer än vad som skulle vara nödvändigt? Vilken hänsyn tar kommunikationsministern, som ju är föredragande i regeringen, till sådana frågor? Statsbidragen utgår ju också olika beroende på om det gäller tåg, som i det här fallet Roslagsbanan, och om det gäller tunnelbana. Det är inte att undra på att kostnaderna efter reduktion av statsbidragen framstår till tunnelbanans fördel. Det sägs också i svaret att det ankommer på statens vägverk att prioritera olika byggnadsobjekt. Men det ankommer väl också på kommunikationsdepartementet och kommunikationsministern, såsom varande den högste ansvarige, att prioritera vissa objekt och stryka andra sådana. Låt mig också få ställa en liten avslutande fråga i sammanhanget. Vilken linje kan man tänka sig att kommunikationsministern, såsom föredragande i regeringen i dessa frågor om expropriation och koncession, kommer att driva: Ja eller nej till expropriation och koncession?

Herr talman! Det är ju ingen hemlighet att Stina Andersson och jag är överens i frågan om hur man behandlat folkomröstningens resultat. Jag har emellertid inte uppfattningen att ansvar skall utkrävas annat än av dem som ansvar har att utkräva, och det är väljarna. Det är de som i 1982 års val får uttrycka vad de tycker om dem som fattat beslut över deras huvuden. Det är ju så en demokrati fungerar. Väljarna har också bättre än någon annan part chansen att ta revansch, om de vill göra det. I övrigt är det rent formellt så i detta ärende att frågan om statsbidrag till tunnelbanor regleras av statliga förordningar. Ansökan om bidrag skall göras till länsstyrelsen. Beslut om bidrag fattas sedan av statens vägverk, vars ställningstaganden sker inom ramen för de medel som riksdagen anvisar till statens vägverk. Två villkor måste dock vara uppfyllda för att vägverket skall kunna fatta sådant beslut. Det ena är att koncession beviljats, och det andra är att det föreligger expropriationstillstånd. I dessa fall är det regeringen som beslutar. Koncessionsfrågan gäller rätten att bygga och trafikeringsplikten. Jag kan inte i dag bedöma hur regeringen kommer att ställa sig, men jag föreställer mig att det är ytterst ovanligt att regeringen inte accepterar den lokala trafikhuvudmannens önskemål om uppläggning av trafiken.

Att jag innan vi ens har fått in en ansökan skulle uttala mig om vad jag kommer att förslå regeringen, det Nr 85 vore kanske att gå litet för långt i förväg. Jag vill åtminstone höra vad de Måndagen den lagkloke kan ha att säga. 23 februari 1981
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret. I och för sig tror jag nog att kommunikationsministern och jag har samma uppfattning beträffande Roslagsbanans vara eller icke vara. Sedan gällde det om ändamålet lämpligen kan tillgodoses på annat sätt. Jag tycker att det finns orsaker som gör att man kan tillgodose önskemål om koncession osv. på ett annat sätt. Det är klart att jag väl förstår att kommunikationsministern i dag inte kan ta ställning till expropriationen, som det här gäller. Men jag hoppas att kommunikationsministern ser positivt på saken, ur Roslagsbanans synpunkt, när frågan kommer upp. Samtidigt måste jag säga att vårt hopp i dag står till regeringen, med hänsyn till de frågor som skall avgöras av regeringen. Naturligtvis står då i första hand vårt hopp till kommunikationsministern. Säger man ja till expropriation och koncession för tunnelbanan mellan Mörby och Täby centrum, då rullar ju ärendet vidare. Det gäller att stoppa denna rullning, och då är det regeringen som i sista hand i dag — tyvärr — har ansvaret. Jag tycker nog att kommunikationsministern har argument för att säga nej — dels den folkomröstning som har ägt rum, dels det ekonomiska läge som vi har i dag. Vi vet att det samhällsekonomiska läget kräver stor återhållsamhet av såväl staten som landsting och kommuner. Det mycket kostnadskrävande tunnelbaneprojektet måste anses vara svårt att förena med en sådan inriktning. Det är svårt att få den ekvationen att gå ihop. En bevarad Roslagsbana är naturligtvis det mest ekonomiska. Men det är som bekant inte alltid det rakaste spåret som väljs. Tunnelbanebygge och tvångsinlösen av mark kommer att medföra en fortsatt försämring av det redan alltför bekymmersamma ekonomiska läget. Då menar jag att det är dags för kommunikationsministern att dra i en nödbroms. Jag vill alltså här rekommendera herr kommunikationsministern att dra i den nödbromsen.

Herr talman! Ingvar Carlsson har frågat energiministern, statsrådet Carl Axel Petri, om regeringen anser att uranbrytning i princip bör vara en förbjuden verksamhet i framtiden. Om svaret på denna fråga är ja, undrar Ingvar Carlsson av vilka skäl regeringen vill anslå 5,8 milj.kr. till Sveriges Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen har inte deklarerat någon principiell inställning till uranbrytning. Enligt lagen om vissa mineralfyndigheter krävs koncession för uranbrytning. Sådan koncession meddelas av regeringen. Det finns f. n. ingen ansökan om koncession. Däremot har regeringen den 23 december 1980 beslutat att LKAB:s planerade uranprojekt i Pleutajokk skall prövas enligt 136 a § byggnadslagen . Ansökningen enligt denna lag remissbehandlas f. n. Ingvar Carlssons fråga är ställd mot bakgrund av att regeringen i årets budgetproposition (prop. 1980 82 avsluta och dokumentera pågående prospekteringsprojekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, och jag ber om ursäkt för att jag ställde min fråga om uranet och energipolitiken till energiministern. Jag hade glömt bort att energiministern enbart är ansvarig för en mindre del av energipolitiken. På centerns stämma har beslutats att uranbrytning inte skall ske. Statsminister Fälldin sade i en TV-intervju den 14 februari: Vi skall verka för förbud mot uranbrytning. Men han sade i samma intervju: I dag är brytning tillåten. Varje regering måste följa lagar ända tills de ändras. Jag har också hört hur centern hänvisar till en, som man kallar den, partimotion där man säger sig vara emot uranbrytning. Den regering där centern innehar statsministerposten och uranministerposten gör emellertid ingenting för att införa ett generellt förbud mot uranbrytning. Det är ett ganska olustigt dubbelspel. Förstår ni inte att det är sådant här som inte bara driver era opinionssiffror i botten utan också bidrar till det politikerförakt som tyvärr håller på att sprida sig? Och hur tror ni, herr statsråd, att de remissinstanser som nu har att svara på frågor om uranbrytning i Arjeplog upplever sin situation? Tjänstemän lägger ner stor möda och satsar sin yrkeskunskap för att få fram bästa möjliga beslutsunderlag. Det är ju bortkastad tid och möda, om vi inte under några förhållanden skall bryta uran i Sverige. Nu har jag fått ett svar från statsrådet Åsling, att regeringen inte har deklarerat någon principiell inställning till uranbrytning. Men det ligger ju en energiproposition på riksdagens bord för behandling. Den innehåller inte något som helst förslag om förbud mot uranbrytning. Det måste ju i all sin dar innebära att det är en i princip tillåten verksamhet som skall prövas enligt 136a§ byggnadslagen. Det är precis det som f.n. sker beträffande Pleutajokk. Därför måste jag be statsrådet Åsling att förtydliga sig på den punkten och förklara vad han och regeringen menar med uttalandet: ”Regeringen har inte deklarerat någon principiell inställning till uranbryt ning.” Eftersom sådan brytning i dag är tillåten innebär det väl i all rimlighets namn att regeringen t. v. måste ha uppfattningen att detta är en i princip tillåten verksamhet.
Herr talman! Jag vill ytterligare understryka vad jag sade i mitt svar, att regeringen inte har haft anledning att ta ställning till frågan om uranbrytning. Vi har inte fått någon ansökan om koncession. Frågan om uranprojektet i Pleutajokk skall ju enligt regeringens beslut prövas enligt 136 a § byggnadslagen. Jag vet inte vart Ingvar Carlsson vill komma. När det föreligger ett konkret ärende för regeringen att ta ställning till är det självklart att regeringen också kommer att ta ställning. Men något sådant ärende föreligger f. n. inte.
Herr talman! Problemet är inte att jag vill komma någonstans. Jag anser att vi skall ha de lagar som i dag gäller. Problemet är att landets statsminister uttalar sig offentligt och säger att han vill ha ett principiellt förbud mot uranbrytning. Men i den proposition som han själv har underskrivit finns inte något förslag om ett sådant förbud. Därför ställer jag frågan: Är det bara munväder, eller finns det någon avsikt att lägga fram ett sådant förslag i ett senare sammanhang? I så fall vill jag ställa en följdfråga: Varför får inte riksdagen pröva ett sådant förslag i sitt större energipolitiska sammanhang? Det är problemet, herr Åsling. Prövningen av frågan om brytning i Pleutajokk fortgår ju på grundval av nuvarande lagstiftning, som visar att statsministerns uttalande i TV om att han är emot uranbrytning i dag inte har någon som helst laglig grund. Lagen säger nämligen något helt annat.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte riktigt vad frågan gäller. Vi kommer från regeringens sida självfallet att ta ställning den dag vi har ett konkret ärende. Det finns ingen anledning att ta principiell ställning på förhand. Att riksdagen är fri att pröva frågan är ju en självklarhet. Ingen kan ifrågasätta riksdagens kompetens att t.ex. i anslutning till den energipolitiska propositionen ta ställning även i den här frågan.
Herr talman! Då måste jag tyvärr ytterligare hjälpa industriministern på traven genom att direkt citera statsministerns uttalande i Dagens eko för en kort tid sedan, då statsministern sade: ”Ja, det är min uppfattning att vi bör ändra lagstiftningen när det gäller uranbrytning.” Det finns inte något sådant förslag i energipropositionen. Därför frågar jag nu: Kommer det en proposition till från industridepartementet, som innehåller förslag till förbud mot uranbrytning, och kommer den i så fall att läggas fram under våren?
Herr talman! Jag har ingen anledning att ge mig in på att tolka vad statsministern har sagt. Han har gett uttryck för sin uppfattning. Vad regeringen sedan har att ta ställning till är ju det konkreta förslag som kan framkomma. Regeringen har ännu inte, som jag tidigare redovisat, haft anledning att ta ställning till de här frågorna. Att statsministern mot bakgrund av bl.a. centerpartiets inställning i kärnkraftsfrågan klart har deklarerat sin uppfattning som partiledare är ju en självklarhet, men regeringen har inte tagit ställning i frågan. Det är uppenbart att det när det gäller folkomröstningen om kärnkraften föreligger vissa oklarheter. Den linje som Ingvar Carlsson företrädde har ju dels — det var ju ledningens för linje 2 ståndpunkt — sagt nej till uranbrytning, dels förnekat detta i den offentliga debatten, såvitt jag har förstått situationen rätt. Det finns alltså ett antal oklarheter här. Centern har för sin del klart deklarerat sin uppfattning. Regeringen har ännu inte tagit ställning — frågan återstår.
Herr talman! Kan industriministern förstå att de ansvariga verken och myndigheterna och kommunalpolitikerna i Arjeplog kan ha svårt att skilja på när herr Fälldin uttalar sig som statsminister och när han uttalar sig som centerledare? Jag tror att de flesta utgår från att statsministern, när han uttalar sig i radio och TV till svenska folket, talar som statsminister och som ledare för regeringen. Om han inte gör det borde det vara viktigt att understryka det, så att man i det här fallet vet om att ett krav på förbud mot uranbrytning inte gäller för regeringen, utan att det bara gäller för det parti som statsministern företräder. Sådant här har inte förekommit i svensk politik tidigare. Det är något helt nytt som introducerats sedan centern kom i regeringsställning, och det skapar stor förvirring, tveksamhet och villrådighet bland tjänstemän, ansvariga verk och kommuner.
Herr talman! Får jag till sist säga att vad som skapat förvirring i den här debatten väl framför allt är inställningen från Ingvar Carlssons parti. Ledningen för linje 2 gick ut i folkomröstningskampanjen och sade att uranbrytning inte skulle förekomma. Detta förnekar man nu. Det är väl det som skapar oklarhet. Centerns partiledare har ju klart deklarerat sin uppfattning hela tiden. Det kan inte för någon vara en överraskning var Thorbjörn Fälldin och centerpartiet står i den här frågan. Att regeringen inte har tagit ställning framgår ju också ganska klart bl.a. av den energipolitiska propositionen.
Herr talman! Det var kanske inte så dumt att jag ställde frågan till energiministern ändå, ty här kan ju uppenbarligen inte industriministern det mest grundläggande när det gäller var partierna står i fråga om uranbrytning. Jag kan bara säga att varken linje 2 eller socialdemokratiska partiet någonsin sagt att vi inte skall bryta uran. Vi hade frågan uppe vid vår kongress, och kongressen beslöt med endast en rösts reservation att vi i princip skulle acceptera uranbrytning, dock givetvis på de miljömässiga och andra villkor som måste uppställas. Jag konstaterar att denna debatt, herr talman, inte har gett någon som helst klarhet om regeringens ställning i denna fråga. Men lyckligtvis är det så att lagar och regler gäller, och de lagarna innebär att uranbrytning är en i princip tillåten verksamhet till dess att regeringen lagt fram ett förslag till riksdagen om ändring av lagstiftningen och det förslaget har bifallits av riksdagen.

Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig följande: ”1. Vad var utslagsgivande för regeringens nej till stöd åt Kalmar Varv: att de långsiktiga riskerna var för stora, som angavs i interpellationssvaret den 24 november, eller att kreditvärdigheten hos någon av parterna brast, som angavs i radioprogrammet den 19 januari? 2. Om brister i kreditvärdigheten var det utslagsgivande, undrar jag: a. Hur vet industriministern, med tanke på svaret på fråga 3 den 24 november, att Lennart Kihlberg inte kunnat fullgöra sin del av överenskommelsen? b. Menar industriministern att både riksgäldskontoret och fartygskreditnämnden uraktlåtit att förvissa sig om kreditvärdigheten hos de inblandade parterna och trots detta föreslog stödet till varvet?” Jag har tidigare i denna kammare förklarat varför regeringen inte kunde godkänna riksgäldskontorets förslag till rekonstruktion av Kalmar Varv. Jag kan nu bara upprepa det svar jag då gav, nämligen att regeringen inte ansåg sig kunna godkänna överenskommelsen därför att de långsiktiga riskerna för staten med fortsatt garantiengagemang för Kalmar Varv bedömdes för stora.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Som framgått av min interpellation var jag undrande när jag hörde industriministerns uttalande i radio den 19 januari i år. I det radioprogrammet framhölls att orsaken till att regeringens nej till stöd till Kalmar Varv skulle vara likviditetsproblem hos i varje fall en av de privata intressenter som var inblandade. I dag får jag samma svar som jag fick förra gången, nämligen att det var de långsiktiga riskerna och inte likviditetsproblemen som var avgörande för regeringens ställningstagande. Jag konstaterar därför att industriministerns uppgifter i radio den 19 januari måste ha varit felaktiga. Jag tycker att det är bra att det har blivit klarlagt. Men ilikhet med vad jag gjorde förra gången skulle jag vilja ställa en fråga till industriministern: Vilken ekonomisk expertis är det som regeringen har använt för sin bedömning i den här frågan? Är inte riksgäldskontoret och fartygskreditnämnden experter i detta fall? Jag skulle vilja påstå att de kanske är de högsta som finns att tillgå i landet, och det är därför intressant att få höra vad industriministern säger om detta. Nu har riksgäldskontoret i en skrivelse den 9 oktober 1980 meddelat att man har kreditgarantier på 60 milj.kr. som kunde vara i fara om Kalmar Varv gick i konkurs. Därför fick riksgäldskontoret och fartygskreditnämnden gemensamt i uppdrag att undersöka om det fanns andra alternativ i stället för en konkurs att arbeta med. Fullmäktige har då kommit fram till följande bedömning i ärendet.

Såsom framgått av nämndens yttrande kan den bedömningen göras att det framarbetade alternativet till en konkurs i vart fall torde möjliggöra en fortsatt verksamhet under den tid som åtgår för färdigställandet av nybyggnad 451 och 453, dvs. in på andra halvåret 1981. Fullmäktige har också funnit att detta var en bra lösning med hänsyn till att det var privata intressenter som gick in med halva beloppet i detta fall. Jag tycker att det är mycket märkligt att regeringen har sagt nej när den expertis det är fråga om här bedömer läget på det sätt som man har relaterat. Jag skulle vilja höra av vilka skäl regeringen gjort detta, och som sagt inte minst vilken expertis det är som nu har uttalat sig på sådant sätt att det inte var möjligt att gå in och göra det. Man påvisar ju att det under alla förhållanden skulle ha varit förmånligt för staten att gå in med detta stöd. Nu är det så att stöd har lämnats till en rekonstruktion av Sölvesborgs varv, och det känner jag till. Staten har där gått in med ett antal miljoner — jag skall inte nämna hur många, men det är fråga om ganska betydande belopp. F. n. pågår rekonstruktionsförsök beträffande Kalmar Varv, och jag skulle därför vilja ställa frågan: Är industriministern beredd att lämna motsvarande stöd till en rekonstruktion av sysselsättningen vid Kalmar Varv och också till Kalmar kommun, som måste komma in i detta sammanhang?
Herr talman! Det är väl inte så mycket att tillägga i sak i denna fråga. Mitt yttrande i radioprogrammet avsåg en del av detta komplex. Jag kan inte tro att det i och för sig står i motsatsställning till det totala perspektivet, att de långsiktiga riskerna enligt regeringens bedömande var alltför stora. På Bernt Nilssons fråga vilken expertis utom fartygskreditnämnden vi har anlitat vill jag svara att regeringen måste ändå till sist göra en helhetsbedömning. Det är inte alls något ifrågasättande av den tillgängliga expertisens kunnighet eller omdöme som man får tolka in i regeringens slutgiltiga beslut i frågan. Det var bara så att regeringen vid en totalvärdering av alla faktorer fann att de långsiktiga riskerna var alltför stora. Bernt Nilssons fråga om vi är beredda att medverka till en rekonstruktion föranleder mig att svara att vi självfallet är angelägna att klara sysselsättningsproblemen i Kalmar. Vi är alltså beredda att vid det tillfälle då sysselsättningssituationen motiverar det diskutera olika åtgärder för att klara sysselsättningen. Då får vi se vilken bransch det kommer att gälla. Jag kan beträffande Sölvesborgs varv säga att rekonstruktionen där, som Bernt Nilsson tagit fasta på, mest av allt gällt att skaffa annan sysselsättning. Och där har vi, som det ser ut i dag, lyckats lösa problemen rätt framgångsrikt genom att medverka till tillskapandet av annan sysselsättning.

Herr talman! Först till det radioprogram från den 19 januari som är aktuellt här och som var betitlat Jobbet. I det radioprogrammet sade industriministern icke något som helst om de långsiktiga riskerna, utan då var det endast fråga om att likviditetsproblemen hos en del av de inblandade parterna inte kunde klaras och att det därför blev konkurs. Det var kontentan av det resonemang som förekom i radioprogrammet, och det var detta som gjörde att jag undrade: Har bedömningen ändrat sig på något sätt? Jag fick ju tidigare uppgiften om att det var de långsiktiga riskerna som var det avgörande. Det är förvånande att industriministern gått ut på det sätt som han gjört i detta radioprogram. Alltnog — det är tydligen ingenting att diskutera om, därför att de frågor som togs upp i det här radioprogrammet inte är aktuella nu. Men beträffande expertisen måste jag säga: Fartygskreditnämnden måste väl ändå höra till dem som kan mest på det här området? Riksgäldskontoret har sin uppgift att sköta, och jag vill påstå att man har gjort det på ett föredömligt sätt.

Därför är det, som sagt, egendomligt att gå ifrån den utan tvivel största expertis som finns på området.

Jag noterar alltså med tacksamhet att industriministern är beredd att hjälpa till även i det fallet.